Herr talman! Herr Hermansson frågar efter regeringens inställning, och han avslöjar väl därmed att han har missat poängen i mitt svar.

Om man skulle ha tillsatt en opartisk utredning, hade man ju bollat frågan vidare och riskerat att hamna i samma situation som man befunnit sig i så många gånger tidigare, nämligen att utredningskvarnen hade malt och att åren hade gått i väntan på ett resultat. Vi valde vägen att be parterna direkt ta en förhandlingskontakt för att klara ut förhållanden som uppenbart inte har varit som de borde vara — så till vida ger jag herr Hermansson rätt. Jag kan avge den principiella deklarationen att jag har den övertygelsen att de som har odlat upp jorden också bör få möjlighet att känna tillfredsställelsen i att äga den. I ett historiskt perspektiv finner man att det tagit lång tid att komma fram till dagens läge. Desto angelägnare fann jag det därför också vara att, som jag i början på december i fjol kunde göra, expediera ett regeringsbeslut om att en utredning av frågan skulle verkställas. Jag vill bara tillägga att jag, om det mot all förmodan skulle visa sig att utredningen och förhandlingen mellan parterna inte skulle ge önskat resultat, inte tänker tveka inför att lyfta upp frågan på ett annat plan och eventuellt göra en opartisk utredning. Men jag har inget skäl att tro att den förhandling och den utredning som nu bedrivs skulle misslyckas. I den arbetsgrupp som arbetar med detta är dessutom domänverket företrätt av två ledamöter och kronotorparnas organisationer av två ledamöter, vilket ytterligare markerar att det är två jämbördiga parter som förhandlar om sina mellanhavanden.
Herr talman! Herr Åsling säger att jag inte hade upptäckt poängen i hans svar. Men jag måste säga att herr Åsling fortfarande tydligen inte vill höra vad jag frågar om, för han svarade inte heller nu på den huvudfråga som jag har ställt, nämligen vilken inställning regeringen har till kravet att kronotorparna skall garanteras rätten att friköpa tidigare arrenderad kronolägenhet för en symbolisk summa. Det är den principiella frågan som jag har ställt till industriministern, men inte heller i sitt andra anförande svarade han på den. Herr Åsling erkänner emellertid att det har existerat förhållanden när det gäller kronotorparna som uppenbart inte varit som de borde vara. Det måste man hålla med herr Åsling om. Och det är ju det som kronotorparna själva har hävdat under en lång följd av år. Nu menar industriministern att den arbetsgrupp som är tillsatt inom domänverket, och som efter samråd med kronotorparnas organisation skall komma in med vissa förslag, skall kunna lösa de här frågorna. Om man läser vad domänverket har skrivit vid olika tillfällen måste man ställa sig något tvivlande till dessa förhoppningar. I ett remissvar av den 9 september 1976 säger verket direkt så här: ”Inlösen av torpen på kronoparkerna i Norrland och Dalarna enligt bestämmelserna i avtal och författningar är varken lämplig eller möjlig att genomföra.” Det är alltså domänverkets officiella ståndpunkt som meddelas riksdagens näringsutskott. I samma skrivelse säger verket att någon utredning över huvud taget icke är nödvändig. Därför tycker jag det är litet för ljusblått optimistiskt att som herr Åsling hysa förhoppningen att den nämnda arbetsgruppen skall kunna lösa dessa problem. Jag önskar naturligtvis att industriministern skall få rätt i sina förhoppningar därför att det skulle ge möjlighet för kronotorparna att äntligen få rättvisa. Men den historia, som både herr Åsling och jag något litet känner till och som föranledde oss bägge att i januari i fjol motionera till riksdagen, antyder ju att problemet inte är så lätt att lösa enligt den metod som herr Åsling nu har valt. I den motion som herr Åsling lämnade i januari förra året finns det på flera punkter olika ställningstaganden till kronotorparnas situation, och den motionen överensstämmer i långa stycken med den motion på vilken jag stod som förste undertecknare. Vi skilde oss alltså inte i alla punkter i värderingen av dessa frågor, utan på en rad punkter fanns det en överensstämmelse mellan oss. Då var herr Åsling alltså villig att ta ställning till vissa principiella frågor, men i dag vill han inte göra det. Herr Åsling kan säga att då var han bara riksdagsman och nu är han ansvarigt statsråd, men jag menar att i denna sak skulle det vara oerhört värdefullt för kronotorparna om också regeringen genom herr Åsling ville deklarera en klar principiell inställning i den huvudfråga som jag har ställt. Det skulle stärka kronotorparnas förhandlingssituation, och jag tror det är angeläget. Jag vill alltså än en gång ställa frågan om regeringens och industriministerns principiella inställning till kravet att kronotorparna skall garanteras rätten till friköp av sina kronolägenheter för en närmast symbolisk summa.
Herr talman! Jag vill då svara på den frågan med att säga att jag först och främst inte tror att vi bör göra oss till förmyndare för kronotorparna — de kan själva föra sin talan genom sin organisation och sina representanter i förhandlingen med domänverket. Därför bör vi här i kammaren avhålla oss från att ge direktiv till två likvärdiga parter, som sitter för att förhandla. Detta är min grundinställning. Och därför har jag ingen anledning att kommentera eller svara på herr Hermanssons fråga om den symboliska summan, utan jag vill bara hänvisa till de direktiv som regeringen har utfärdat för förhandlingarna och utredningen. De är otvetydiga i sitt omdöme, där det sägs att man skall utreda ”åtgärder som avser att underlätta för kronotorpare att med äganderätt förvärva” sina lägenheter. Herr Hermansson vill göra gällande att jag i dag har en annan inställning till frågan än när jag skrev motionen i fjol, men detta är felaktigt.

Sedan får vi avvakta och se vad resultatet av förhandlingarna blir.

Herr talman! Jag måste säga att herr Åsling nu gör mig fruktansvärt besviken. Det är nästan så att jag måste ta tillbaka de erkännsamma ord som jag i ett föregående inlägg yttrade om hans motion från förra året. Han försöker nu göra gällande att det förhållandet att jag har tagit upp exempelvis kronotorparnas svåra läge och ber att få reda på regeringens principiella inställning till friköpskraven skulle innebära att jag skulle vilja göra mig till förmyndare för kronotorparna. Det är väl ändå att försöka smita bakom en helt felaktig och orättvis beskyllning, herr Åsling! Jag tror jag kan säga att varken herr Åsling eller jag avsåg att utöva något förmynderskap för kronotorparna när vi i fjol motionerade i den här frågan. Jag förutsätter att herr Åslings motion var grundad på en inställning som innebar att dessa människor skulle ges rättvisa och att riksdagen har att göra med den frågan, eftersom riksdagen är en del av statsmakterna och bär en del av ansvaret för behandlingen av kronotorparna. Jag försäkrar herr Åsling att det var i samma anda jag skrev min motion som jag nu har tagit upp frågan i interpeilationens form, eftersom jag tycker det är angeläget att det skapas klarhet om regeringens inställning. Herr Åsling säger vidare att man inte kan ge direktiv till två likvärdiga parter. Jag tror emellertid inte det är korrekt att betrakta domänverket och kronotorparnas organisation som parter med likvärdig styrka vid förhandlingsbordet. Jag önskar att det skulle vara så — jag önskar t.o.m. att kronotorparnas organisation skulle ha den större styrkan — men tyvärr visar historien att statsmakterna genom domänverket har utnyttjat sin övermakt vid olika tillfällen. De har fortfarande under de senaste åren sagt nej till rimliga krav om friköp från kronotorparnas sida, som jag visade med mina statistiska uppgifter vilka är hämtade från domänverkets redovisningar. Det behövs alltså ett stöd för att kronotorparna äntligen skall få rättvisa. Jag hade hoppats att herr Åsling i dag skulle ställa upp för att ge dem det stödet. Jag beklagar att han inte vill göra det på ett riktigt sätt.
Herr talman! Jag tycker nog att herr Hermansson nu misskrediterar domänverket. Hittills har domänverket saknat direktiv för att söka en positiv lösning av den här frågan. Nu har det, med den nya regeringen, fått klara direktiv att göra det i samförstånd med de berörda kronotorparna. Och då, herr Hermansson, tycker jag att det i någon mån är att sätta sig som förmyndare, om regeringen eller enskilda ledamöter, när parterna har träffats och arbetar med att hitta lösningar, skulle blanda sig i förhandlingarna och komma med pekpinnar och direktiv. Nu skall vi låta förhandlingarna pågå. Det är också ett sätt att hävda den självklara principen att här är det två jämbördiga parter som förhandlar, och det är en princip som jag är angelägen om. Kronotorparna har uppenbart inte tidigare betraktats som en jämbördig förhandlingspart. Nu är de det, och då skall man också låta dem ha förtroendet att förhandla om sin egen situation.
Herr talman! Herr Åsling känner lika väl som andra, som försökte att studera material om kronotorparnas situation på platsen eller genom litteratur osv., till de krav som kronotorparna så länge själva har ställt. Vad jag har begärt är att få reda på regeringens inställning till dessa kronotorparnas egna krav. Det är väl, herr Åsling, inte någon inblandning i deras angelägenheter eller något försök att sätta sig som förmyndare över dem. Det handlar bara om stödet åt kronotorparnas egna krav. Men när herr Åsling från regeringsbänken vägrar att ge detta stöd har det tyvärr en viss innebörd.

Herr talman! I september månad 1976, alltså för omkring sju månader sedan, var optimismen i det borgerliga lägret stor. Det fanns inga gränser för de borgerligas löften. Vi skulle få skattesänkning, vi skulle få vårdnadsbidrag på 10 000 kr., vi skulle få ett annat klimat i vårt samhälle, ett öppnare förhållande skulle inträda. Pensionärerna skulle befrias från skatt på folkpensionen, och skatterna skulle indexregleras. Byråkratin skulle minska, och vi skulle få sociala reformer utan socialism. Väljarna trodde på de borgerligas löften. De tog de tre partiledarnas uttalanden för gott. Vi fick en borgerlig regering, som avgav en regeringsförklaring där löftena upprepades. Men verkligheten blev något annat. Visserligen var man spendersam i överkant i budgetarbetet i sin okunnighet om den verklighet vari vi lever. Herr Mundebo tycks ha upplevt något av ett sällhetsrus och Gösta Bohman — mannen bakom moderaternas affisch där det hette: Har ni fått nog av skattehöjningar? — försökte på ett sätt att leva upp till löftena från valet. Regeringen sänkte skatterna mest för höginkomsttagarna. Nu ser vi resultatet av detta borgerliga lättsinne. De tre och en halv miljard som man underlät att ta ut i kompensation till statskassan för skatteomläggningen var herr Mundebos första stora misstag. Men det går inte att regera utan pengar. Det går inte heller att låna upp hur mycket som helst i utlandet, utan att vi blir beroende av bankirerna i Zärich, London och Washington. Och det går, herr talman, inte att föra en aktiv socialpolitik och utjämna klyftorna i samhället, om man inte har en klar vilja i detta avseende. Och denna klara vilja måste kunna omsättas i praktisk politik. Men då fordras det en stark ekonomi. När den socialdemokratiske partiordföranden påtalade detta i valrörelsen möttes han av hånfulla tillmälen från de borgerliga. I dag är hans uttalande en levande realitet: att de borgerliga partierna med sin politik rycker undan grunderna för en solidarisk utveckling i vårt land. Man håller på att föra oss tillbaka till det gamla klassamhället, som vi trodde var ett passerat stadium för länge sedan. Man sänker skatterna för de bättre avlönade. Man utdelar förläningar till bönder och företagare. Man driver en politik som har udden riktad mot låginkomsttagarna, barnfamiljerna och de gamla. Av vårdnadsbidraget på 10 000 kr. blev det bara en extra månads påbyggnad på familjeförsäkringen och därefter en månad med 32 kr. om dagen. Vad blev det av socialministerns besked i TV om att man bara skulle vänta på regeringspropositionen så skulle det bli vårdnadsbidrag? Propositionen föreligger, men något sådant förslag har inte kommit. Vill herr socialministern förklara varför detta centerlöfte i valrörelsen — upprepat senare — har svikits? Av skattebefrielsen för folkpensionärerna blev det ingenting. Byråkratin som skulle bekämpas blev en större hydra än någonsin. Arbetsgrupp på arbetsgrupp tillsattes av regeringen, och för att bekämpa byråkratin tycks det behövas inte mindre än fyra utredningar. Och av talet om sociala reformer utan socialism blev det inga reformer alls utan i stället försämringar på en rad områden för dem som redan har det svårt. Nu nedskriver man den svenska valutan — för industrins och aktieägarnas skull. Nu hotar storkonflikt på arbetsmarknaden genom Arbetsgivareföreningens omedgörlighet, stimulerad av uttalanden av ekonomiministern. Nu aviseras höjd moms som främst drabbar de ekonomiskt svaga. Bilskatten höjs för dem som måste åka bil till arbetet men inte för böndernas traktorer eller transportföretagens lastbilar. De sjuka får betala högre avgifter för läkarbesök, och vård på sjukhusen kommer också att kosta mera. Och barnomsorgen tycks åtminstone ett av regeringspartierna vilja försämra. Utbyggnadsprogrammet hotar att inte bli förverkligat. På ett halvår har regeringen lyckats försämra klimatet i vårt land. På ett halvår har den solidaritet som socialdemokratin byggt upp förbytts i en politik av egoistiskt märke. Det är de svaga grupperna som får sitta emellan. Och till de svaga grupperna hör onekligen barnen. Herr talman! Det är intressant att se centerpartiets och folkpartiets turer i fråga om barnbidragen. I fjol när man var i opposition krävde dessa partier att barnbidragen skulle indexregleras. Vi motsatte oss detta på goda grunder. Barnbidragen låg förra året över vad de skulle ha varit om man haft en indexreglering. Nu har både c och fp accepterat detta och ett enhälligt utskott har avvisat en kommunistisk motion i ärendet. Men som sagt: Det som var sanning i fjol i oppositionsställning har plötsligt förbytts i raka motsatsen. Vi har självfallet inget att invända mot detta i saklighetens intresse. Vi noterar bara skillnaden mellan då och nu. När det gäller barnomsorgen kommer Ivar Nordberg närmare att gå in på den frågan, varför jag inskränker mig till några allmänna reflexioner. Det väckte onekligen förvåning att en av regeringspartiernas partisekreterare för någon månad sedan gick ut med propån om att man måste minska på utbyggnadstakten när det gäller daghemmen och fritidshemmen. Det blev inte heller lättare i den frågan när en del borgerligt styrda kommuner förklarade att de inte klarar utbyggnaden enligt planerna. Enligt vår uppfattning är det absolut nödvändigt att man bygger ut barnomsorgen i enlighet med den överenskommelse som träffats mellan den socialdemokratiska regeringen och Kommunförbundet. Utskottet understryker med skärpa att regeringen måste tillgripa de åtgärder som blir nödvändiga för att utbyggnadstakten skall kunna hållas. Socialministerns löfte i ett interpellationssvar att han skall återkomma till riksdagen med en redovisning av kommunernas utbyggnadsplaner accepterar vi endast under den förutsättningen att regeringen är beredd att vidta alla åtgärder som kan bli erforderliga för programmets genomförande. Jag frågar nu socialministern: Är ni beredd att se till att den utlovade redovisningen kommer? Är ni beredd att ta klart avstånd från moderata samlingspartiets partisekreterares agerande i frågan? Men kom ihåg att svaret skall vara klart. Det är bara ett nej eller ett ja som kan tolereras. Några undanflykter kan vi alltså inte godkänna. Vi har också i vår motion tagit upp kvalitetsfrågan i barnomsorgen. Kravet på kvalitet är tillkommet för barnens bästa och deras behov av stimulans. Men detta har avvisats av majoriteten. Utskottet säger att det skulle krävas administrativa insatser av stora mått för att klara detta. Jag vet inte varifrån majoriteten fått detta uppslag till skrivning. Men övertygande är inte dess resonemang. Det är inte ens bestickande, utan man bara slänger ur sig detta utan någon närmare analys eller eftertanke. Vi har också anvisat hur vi vill klara kostnaderna. De skulle betalas genom att egenföretagarna också — likt vanliga löntagare — får betala sin tribut till barnomsorgen. Det rör sig om 65 miljoner. Egenföretagarna har ju likt alla andra rätt att utnyttja kommunernas barnomsorg. Men de slipper nu betala. Vårt krav att även egenföretagare skall jämställas med övriga skattebetalare när det gäller avgift till detta ändamål avfärdar utskottet med orden att utskottet inte finner skäl att ompröva förra årets riksdagsbeslut. Ja, förra årets riksdagsbeslut var egentligen en lotthistoria som de borgerliga vann. Nu behöver regeringen ha in pengar till alla de stora utgifter som den föreslår. Men utskottsmajoriteten bara avvisar förslaget utan g motivering. Och det är förklarligt, för det finns ingenting som motiverar att egenföretagare skall slippa betala sin andel av barntillsynen. Till slut bara ett par ord om den motion som lämnats av bl.a. Gunnar Nilsson och Gertrud Sigurdsen om daghems öppethållande på andra tider än de normala. Här har utskottet kommit fram till en gemensam skrivning. Vi pekar på de försök som nu skall göras i Luleå och Surahammar. De är viktiga, och vi understryker att arbetsmarknaden måste anpassas efter barns och föräldrars behov. Jag vill bara uttala min glädje över att utskottet i detta fall kommit fram till en gemensam skrivning. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vpk har i motionen 1976/77:192 föreslagit en höjning av barnbidragen. Vi har också föreslagit att barnbidraget t. v. skall utgöra 25 96 av basbeloppet och således genom anknytningen till detta bli indexreglerat. Ytterligare ett förslag som vi framfört i sammanhanget är att man skall utreda en kraftigare höjning av barnbidragen och därvid göra dem skattepliktiga. Vikten av att dessa vpk-förslag förverkligas har med all önskvärd tydlighet bekräftats under den senare tiden. Vi har fått uppleva en devalvering av kronan, regeringen har aviserat en treprocentig momshöjning. Det är bäddat för en avtalsrörelse som kommer att ge liten utdelning för lönearbetarna. Både den förra regeringen och den nuvarande har ju pumpat in miljarder i storföretagen, bl.a. som lagerstöd. Allt detta drabbar i första hand låginkomsttagarna och barnfamiljerna. Med den korta motiveringen vill jag därför yrka bifall till det särskilda yrkande, baserat på motionen 192, som kommer att utdelas till kammarens ledamöter. Det lyder: c) hos regeringen begära att en snabbutredning tillsätts för att utreda verkningarna av att göra en skattepliktig, ytterligare uppräkning av det allmänna barnbidraget. Herr talman! De krav som vänsterpartiet kommunisterna ställer på utbyggnaden av barnomsorgen börjar bli väl kända vid det här laget. Vi arbetar för att det på sikt skall bli möjligt att ge varje barn i förskoleåldern rätt till en avgiftsfri plats på daghem och för att alla barn i åldern 7-14 år skall få en plats på fritidshem. Vi ställer också krav på standarden — personaltäthet, personalutbildning, lokalernas utformning och ytstorlek, tillgång på lekredskap m.m. När vi ställer dessa krav gör vi det utifrån den fasta övertygelsen att barnomsorgsverksamheten rymmer sociala och pedagogiska möjligheter som på ett avgörande sätt kan bidra till barnens personlighetsutveckling; göra dem till fria och självständiga individer med en kollektiv medvetenhet, formad i nära samarbete med andra barn och med vuxna. Det här innebär också att daghem och fritidshem kan göras till en överlägsen tillsynsform, där föräldrar kan lämna sina barn med den förvissningen att barnens behov av trygghet och sociala kontakter i en utvecklande miljö tillgodoses. Innan jag går över till att behandla socialutskottets betänkande med anledning av vpk-motionerna 1307 och 1311 tycker jag det finns anledning att säga några ord om de övriga partiernas inställning till barnomsorgsfrågan. Socialdemokraterna och de båda mittenpartierna ser samhällets barnomsorg i första hand som ett sätt att frigöra kvinnlig arbetskraft. Därför kommer deras ambitioner när det gäller utbyggnadstakten att i väsentlig utsträckning styras av konjunkturutvecklingen. Detta är förklaringen till det låga utbyggnadsintresse som visats under 1970-talet med dess stagnationstendenser inom svensk industri. Samtidigt som man officiellt har uttalat sig för en utbyggnadsnivå som skall leda till ”full behovstäckning”, som det heter, vid mitten av 1980-talet har man stannat för en utbyggnadstakt som inte tillnärmelsevis kommer att leda fram till den nivån. Genom att hålla kapaciteten på personalutbildningen på låg nivå medverkar man från dessa partiers sida också till att för de kommande åren bevara en spärr mot den utbyggnad av barnomsorgen som en växande folkopinion kräver. Samtidigt har man emellertid insett barnstugeverksamhetens sociala och pedagogiska betydelse. Detta tar sig exempelvis uttryck i att man hävdar vikten av att vissa barn, som anses ha särskilda behov, bereds plats inom omsorgsverksamheten. Det har lett till att det numera finns en skyldighet för kommunerna att ordna barnstugeplatser för dessa barn. Detta är dock inte problemfritt. Först och främst är dessa barn med särskilda behov så många att alla inte kan beredas plats med nuvarande utbyggnad. Dessutom kan särbestämmelser för barn från vissa sociala och kulturella miljöer leda till en segregering av barnstugeverksamheten. Särskilt stor blir naturligtvis den risken när tillgången på barnstugeplatser inte ens täcker behovet för de barn som kommunerna är skyldiga att ordna plats för. Om moderaternas inställning till barnomsorgen skulle det under andra förhållanden inte finnas någon anledning att orda, men eftersom det partiet nu befinner sig i en ställning där det i regeringen kommer att påverka utvecklingen på ett avgörande sätt är det, menar jag, nödvändigt att något beröra också hur det partiet kommer att agera i frågan. Moderaterna ser barn som privata ägodelar, som föräldrarna fritt skall bestämma över. Enligt den konservativa ideologin ser föräldrarna barnens liv som en förlängning av sitt eget. För dem är barnens uppgifter att slå vakt om det bestående. Det är naturligtvis ingen överraskande inställning hos detta parti, men det är en inställning som är fientlig mot såväl personlig som kollektiv utveckling. Därmed är den fientlig mot förändring, och det är av vitalt intresse för lönearbetarna att avslöja och förhindra en spridning av denna inställning. När den socialdemokratiska regeringen för något mer än ett år sedan träffade en överenskommelse med Kommunförbundet om barnstugeutbyggnaden hade man anledning att hysa förhoppningar om att åtminstone denna blygsamma utbyggnad skulle komma till stånd. I dag är läget ett annat. Planerna fullföljs inte, och hittills har det inte kommit några initiativ från regeringens sida för att se till att utbyggnaden garanteras. Tvärtom — vad som hittills har skett är att moderaterna har gjort ett utspel och talat om att barnstugeutbyggnaden bör hållas tillbaka. Det är helt uppenbart att moderaterna i regeringsställning kommer att motarbeta barnstugeutbyggnaden. Den innehåller alltför mycket av progressiva inslag för att passa moderaterna. Det vore intressant att få ett konkret besked från regeringen om vilka åtgärder den kommer att vidta för att fullfölja 1976 års riksdagsbeslut om barnstugeutbyggnaden. Herr talman! Jag skall nu övergå till att mer konkret behandla socialutskottets betänkande i vad det gäller vpk-motionerna. I frågan om målsättning för barnomsorgen och utbyggnadsplaner konstaterar utskottet att det nu inte finns någon anledning att ompröva fjolårets beslut. Jag delar inte den uppfattningen. Och vpk har hävdat en annan mening än riksdagsmajoriteten både i vad gäller omfattningen av barnomsorgen och beträffande de aktuella utbyggnadsplanerna. Vi har först och främst hävdat att alla barn bör beredas möjlighet till en avgiftsfri plats på daghem eller fritidshem. Vi har gjort och gör det därför att vi inte ser barnstugeverksamheten så ensidigt som övriga riksdagspartier. Det står naturligtvis helt klart att tillsynsmomentet är viktigt, inte minst därför att en fullt utbyggd barnstugeverksamhet, som ger plats åt alla barn, är en mycket väsentlig förutsättning för kvinnornas sociala och ekonomiska frigörelse. Och i begreppet ”fullt utbyggd” innefattar vi då också en rad kvalitativa krav, som måste uppfyllas för att ingen skall behöva tveka inför att lämna barnen inom samhällets barnstugeverksamhet. Men vid sidan om tillsynen står det pedagogiska momentet som en lika viktig funktion. Ojämlikheten mellan barn från skilda samhällsklasser har redan grundlagts när de börjar i grundskolan. Skola och jobb kommer i fortsättningen bara att innebära en bekräftelse på och en förstärkning av denna ojämlikhet. Genom förskolan kan betydelsefulla insatser göras för att förhindra detta. Klasskillnaderna kan inte utplånas på det sättet, men många av de mest skriande orättvisorna kan minskas. Jag vill jämföra förskolans betydelse för barnens utveckling med grundskolans och hävda att vad grundskolan betyder för kunskapsinhämtandet, det betyder förskolan för barnens sociala utveckling till självständiga och kritiskt tänkande individer, med förmåga att på ett medvetet sätt se sig själva i relation till andra — som medlemmar i ett kollektiv. Förmodligen är det insikten om att en bra förskola kan ha den betydelsen som skrämmer moderater och andra konservativa och får dem att på alla sätt motarbeta utbyggnaden. De vill bevara den systematiska utslagningen av arbetarklassens barn. De vill bevara osäkerheten och upplevelsen av otillräcklighet hos dessa barn. De vill förhindra, så långt de förmår, framväxten av en kollektiv medvetenhet. Allt detta är ju förutsättningar för att de konservativa krafterna skall kunna fortsätta att härska. Jag vill understryka att deltidsförskolan inte utgör något egentligt alternativ till heltidsförskolan, eftersom det bara är heltidsförskolan som kan fylla både tillsynsfunktionen och den pedagogiska funktionen. Också fritidshemsverksamheten har väsentligen två funktioner — dels att ge en god tillsyn medan föräldrarna förvärvsarbetar, dels att ge barnen möjlighet till en meningsfull fritid. Tillgången på fritidshemsplatser är f. n. katastrofalt dålig, vilket inte är minst uppenbart i storstadsområdena. Vpk anser att fritidsverksamheten skall omfatta alla barn upp till 14 års ålder. Det finns inget hinder för att redan nu skriva in det i lagen. Däremot finns det flera uppenbara skäl för att göra detta. Ett skäl är att barnen åtminstone upp till 14 år behöver den tillsyn och det stöd som fritidshemmet kan ge. Ett annat betydelsefullt skäl är att kommunerna i sin planering för utbyggnaden av fritidshemsverksamheten redan nu bör ta med 14-åringarna i beräkningen eftersom man rör sig med en långsiktig planering och de framtida faktiska behoven där måste be aktas. Så länge lagen inte tar med 13 och 14-åringarna så kommer de heller inte med i planeringen och i behovsberäkningarna. Vpk har föreslagit att socialstyrelsen skall ges rätt att utfärda bindande föreskrifter beträffande personaltäthet och andra faktorer som är av betydelse för barnstugeverksamhetens kvalitet. Utskottet avstyrker detta förslag med hänvisning till de åtgärder som väntas inom personalutbildningen. Det är naturligtvis bra om personalutbildningen förbättras. Till det förslag som f.n. ligger beträffande detta har jag åtskilligt att säga, men det skall jag spara till ett senare tillfälle. I sak måste man ändå konstatera att det i utskottets argumentering inte finns något som motsäger vpk:s förslag om att socialstyrelsen skall ha rätt att utfärda föreskrifter. Och jag anser fortfarande att socialstyrelsen skall ges den möjligheten, för att därigenom åstadkomma en hög och jämn standard på barnstugeverksamheten. Föregående års beslut om barnomsorgen innefattade också ett nytt system för statsbidrag till kommunernas kostnader för denna verksamhet. Avsikten angavs vara att göra det möjligt för kommunerna att fortsätta en utbyggnad i enlighet med den överenskommelse som träffats med Kommunförbundet. Vpk ansåg då inte att de föreslagna statsbidragen varit tillräckliga för att garantera utbyggnaden, och utvecklingen sedan dess har ju visat att vi hade rätt. Med i bilden finns också en helt orimlig stegring av anläggningskostnaderna för daghem och fritidshem. Det förefaller uppenbart att de företag som sysslar med produktion av barnstugor har spekulerat i förekomsten av statsbidrag och gjort sig stora vinster på bekostnad av barnstugeutbyggnaden. Socialutskottet anser nu att det inte kan komma i fråga att så kort tid efter statsbidragsreglernas ikraftträdande på nytt helt ompröva statsbidragskonstruktionen. Jag kan för min del inte förstå det resonemanget. När det är uppenbart att statsbidragen inte fungerar och att de avsedda syftena inte uppnås, så måste väl den enda rimliga slutsatsen vara att konstruktionen skall förändras. Vpk anser att man bör återinföra en delning av bidraget i ett anordningsbidrag, motsvarande det belopp som fastställdes 1974 uppräknat i enlighet med kostnadsutvecklingen, och ett driftbidrag motsvarande personalkostnaderna. Utskottet tolkar vpk:s förslag som framlagt av omtanke om kommunernas ekonomi. Det är inte en helt riktig tolkning. Vi har snarare lagt vårt förslag med kunskap om kommunernas ekonomi och med omtanke om barnstugeutbyggnaden. Våra förslag till statsbidrag innehåller också några andra aspekter. För det första skall de vara så väl tilltagna att de på sikt ger möjlighet till en sådan utbyggnad att alla barn garanteras en plats. För det andra skall det inte finnas några lokala intressen att hålla nere personaltillgången. För det tredje skall barnstugeverksamheten på sikt kunna göras avgiftsfri. För det fjärde skall kommunala resurser kunna frigöras för andra ändamål, inte minst ungdomsverksamhet. I samband med statsbidragen och mot bakgrund av den orimliga ut vecklingen av anläggningskostnaderna är det också nödvändigt att väcka frågan om en statlig produktion av barnstugor. Det kan inte få fortsätta att vara på det sättet att privata företag i sin hänsynslösa profitjakt saboterar utbyggnaden av viktiga sektorer i samhället. Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 1976/77:1307 och 1311 samt till det särskilda yrkande som jag inledningsvis nämnde. Herr talman! Till sist vill jag säga några ord i anslutning till frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid. Tveksamheten till nattöppna daghem är stor och det sammanhänger självfallet med de farhågor man har anledning att ha för i vad mån barnen kan ta skada av verksamheten. Samtidigt är situationen sådan att frågan om barntillsyn på natten måste få en lösning. För många föräldrar, även ensamstående, är skiftarbete det enda alternativet till arbetslöshet. Helt klart i sammanhanget är att skiftarbete inte är bra för de vuxna. Problemen kring detta är kända. Lika klart är att barntillsyn på natten, det må vara i form av nattöppet daghem eller barnvårdare som vistas i barnets hem eller tar emot barn i sitt eget, inte är till fördel för barnen. Men självfallet är detta bättre än ingen tillsyn alls. Den fråga som måste utredas är om problemen med barntillsyn på natten blir så stora för barnen och skapar sådana störningar att verksamheten inte bör ges permanenta former. I sammanhanget bör nämnas att sjukhusdaghemmet i Borås hade nattöppet under åren 1965-1970. Verksamheten där avbröts därför att erfarenheterna var alltför negativa. Samma erfarenheter har man gjort av nattöppna daghem i andra länder, exempelvis DDR. Självfallet måste stora ansträngningar inriktas på att minska omfattningen av nattarbete och därmed minska antalet barn som behöver tillsyn på natten. Man måste i det sammanhanget överväga förbud mot nattarbete som inte kan betraktas som nödvändigt. Man måste också på nytt överväga exempelvis frågan om affärstider för att minska behovet av barntillsyn på kvällar och helger. En annan åtgärd som bör övervägas är att se till att städningsarbete kan skötas på dagtid och inte som nu i stor utsträckning vara förlagt till kvällar, nätter och tidiga morgnar. Det är inte rimligt att direktörers och byråkraters bekvämlighet skall betalas med städpersonalens och deras barns hälsa. Vpk accepterar att en försöksverksamhet med olika former av barntillsyn på obekväm arbetstid genomförs, men inte vilken försöksverksamhet som helst. Välutbildad personal måste ovillkorligen användas, både som barnvårdare och förskolepersonal. Barngrupperna bör vara små, högst fem sex barn. Personal får under inga omständigheter arbeta ensam i barngrupp nattetid. Det måste således finnas minst två barnvårdare. Försöksverksamheten får inte bedrivas slumpvis och osammanhängande i olika kommuner utan måste vara upplagd så att den möjliggör en vetenskaplig utvärdering. Dessa krav gör att vi ställer oss negativa till en försöksverksamhet som är upplagd så som den i Luleå, och eftersom man i Surahammar har använt Luleå-projektet som modell förmodar jag att detsamma gäller även för denna verksamhet. Vi anser från vpk att socialstyrelsen bör ges i uppdrag att utarbeta en projektplan för hur försöksverksamheten med barnomsorg på obekväm arbetstid bör bedrivas. Vi anser också att denna projektplan bör föreläggas riksdagen för diskussion i samband med medelsanvisningen.

Herr talman! En av de många myter som har avslöjats genom regeringsskiftet är den socialdemokratiska myten om att det svenska välfärdssamhället skulle hotas om socialdemokraterna inte längre fick regera Sverige. Var och en som har följt den svenska riksdagens arbete vet, att de sociala trygghetsanordningarna har stöd av en stor majoritet i riksdagen. Åsiktsskillnaderna har i regel gällt frågor om utformningen av de olika stödåtgärderna, inte de grundläggande målen. Eller också har meningarna varit delade beträffande takten i utbyggnaden. Där har den tidigare oppositionen ofta varit pådrivande. Det fanns därför ingen anledning att vänta något annat än att reformarbetet skulle fortsätta även med en annan regering än den socialdemokratiska. Den nya regeringens första socialbudget visar att så också har skett. Socialutskottets betänkande om de sociala utgifterna ger ytterligare belägg för detta. Den socialdemokratiska oppositionens alternativ, såsom det avtecknar sig i motioner och reservationer på det sociala området, är inget alternativ. Det rör sig om anteckningar i marginalen. I stort sett accepterar man regeringens förslag för det kommande budgetåret. Det är också glädjande att kunna konstatera att det goda samarbete i sociala frågor som hittills rått inom utskottet står sig efter regeringsskiftet. Viljan att finna konstruktiva lösningar — till gagn för dem som behöver samhällets stöd — kännetecknar fortfarande arbetet inom utskottet. Inget annat var väl heller att vänta. Det hindrar naturligtvis inte en uppriktig debatt när man har olika mening om hur reformerna skall läggas upp. Någon tycker kanske att den kommentaren är förvånande, efter de inlägg som har hållits här. Jag kan möjligen medge att det finns en viss distans mellan arbetet i utskottet och framför allt utskottsordförandens anförande här i kammaren. Men vi som känner Göran Karlsson vet att han alltid har tillämpat principen att när argumenten är svaga måste man höja rösten. Familjepolitiken, som vi nu skall diskutera, är en god illustration till vad jag nu har sagt. I regeringsförklaringen sägs klart ifrån just att det familjepolitiska reformarbetet skall fortsätta. Samhällets barnomsorg skall byggas ut enligt riksdagens beslut, utbildningen av personal för barnom sorgen ökas, och kvaliteten på barnomsorgen — personaltäthet och gruppstorlekar — förbättras. En allmän föräldrautbildning skall byggas upp. Barnbidragen och bostadsbidragen skall förbättras, och småbarnsföräldrarna skall ges lagfäst rätt till kortare arbetstid och längre ledighet. Föräldraförsäkringen skall byggas ut och kompletteras med ett vårdnadsbidrag. Valfrihet och jämställdhet är de principer som vägleder regeringens familjepolitik. I den budget som vi nu har framför oss sker en kraftig satsning på familjepolitiken. Ökningen av insatserna för barnfamiljerna är av storleksordningen 1,5 miljarder kronor, om man också räknar in förbättringarna av bostadsbidragen och föräldraförsäkringen. Även om dessa inte behandlas i dagens diskussion hör de ju till familjepolitiken. Då har jag ändå inte tagit med den tidigare höjning av barnbidragen som regeringen varskodde om för någon vecka sedan. Denna ökning av stödet till barnfamiljerna är avsevärt större än vad som föreslogs i den socialdemokratiska regeringens sista budget, som jag med motsvarande beräkning får till ungefär 1 miljard kronor. Även med reservation för de normala avvikelserna mellan budget och utfall, och med hänsyn tagen till att siffrorna är angivna i löpande priser, finns det underlag för att säga att den nya regeringen i sin budget satt solidariteten med barnfamiljerna i främsta rummet, trots de stora ekonomiska problem som den fick överta av regeringen Palme. Den nya regeringens familjepolitik står sig mycket väl i jämförelse med den socialdemokratiska regeringens. Det jag nu har sagt betyder naturligtvis inte att allt blir bra för barnen bara regeringens budget genomförs. Långt därifrån. Det finns mycket att göra innan Sverige är ett gott samhälle för barn. Det kanske allra viktigaste är att vi slutar bygga de sterila, barnfientliga miljöer som växte upp så snabbt på 1960-talet och som man fortfarande kan se exempel på i helt nya bostadsområden. Vidare måste vi — vilket är en ohyggligt svår uppgift — rätta till de begångna misstagen, mjuka upp de hårda betongförorterna och få fram en samhörighet där i dag främlingskapet dominerar. Så till barnomsorgen. Det samhälle som är resultatet av 44 års socialdemokratiskt regerande kan bara ge omsorg åt en mindre del av alla de barn som skulle behöva det, antingen för att föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar — eller skulle vilja göra det — eller därför att barnen har särskilda behov, eller, som fru Marklund var inne på, därför att alla barn behöver förskolans stimulans. Barnstugebyggandet har visserligen tagit fart på senare år, men vi lider fortfarande av sviterna av 1950 och 1960-talens försummelser. Det program för 100 000 daghemsplatser på fem år, som riksdagen antog förra året, är ett minimiprogram. För de två första åren kan vi hoppas att det skall förverkligas, kanske t.o.m. överträffas något. Men kommunernas planer för de följande tre åren, så som de avspeglar sig i hittills offentliggjorda siffror, är oroande. De pekar på risken för att bara 70 000 platser kommer fram. Men det är gamla siffror. Vi får snart nya, men vad dessa innebär vet vi inte. Utskottet understryker därför med skärpa angelägenheten av att regeringen överväger och utan dröjsmål vidtar de åtgärder som kan visa sig nödvändiga för att utbyggnadsplanen skall hållas. Riksdagen bör hållas underrättad om planeringsläget. Detta är betydligt klarare uttalanden än vad utskottet gjorde på den tid då det hade en annan majoritet. Under våren har i riksdagen förts ett par debatter om takten i utbyggnaden av daghem, där ett stort antal socialdemokratiska talare har varit väldigt kritiska mot regeringen och då i första hand mot socialministern. Mot den bakgrunden väntar man sig givetvis att de själva skall ha några förslag till åtgärder för att planen skall hållas. Men det enda socialdemokraterna har att komma med är att riksdagen skall ge till känna att regeringen vid 1977/78 års riksmöte bör lämna en allsidig redovisning av det aktuella planeringsläget för barnomsorgen. Detta har dock socialministern redan lovat att göra, och riksdagen behöver alltså inte utfärda någon skrivelse till regeringen om det. I övrigt är tydligen socialdemokraterna numera nöjda med vad regeringen gör, dvs. att man har inlett överläggningar med Kommunförbundet och personalorganisationerna och att man i en arbetsgrupp tar fram ett bättre underlag för planeringen. Vore så inte fallet, skulle ju socialdemokraterna ha egna förslag att komma med. Att de för att dölja bristen på egna förslag talar litet allmänt om handlingsförlamning och kraftlöshet ändrar inte saken. Den socialdemokratiska reservationen är märklig, framför allt i ljuset av hur samma socialdemokratiska ledamöter förra året behandlade en socialdemokratisk motion. Då sade socialdemokraterna i utskottet att det ”i samband med den avstämning som år 1980 skall göras av den faktiska utbyggnadstakten i barnomsorgen måste anses ankomma på regeringen att överväga vilka ytterligare åtgärder som kan behövas om kommunerna inte förmått bygga ut barnomsorgen i överensstämmelse med de angivna riktlinjerna”. Jämför detta uttalande med utskottets uttalande i år. Det är faktiskt litet skillnad. Någon tidigare avstämning, som motionärerna önskade, ville utskottet då inte höra talas om och motionen avstyrktes. Nu, när regeringen har lovat att göra en sådan redovisning och när utskottets majoritet med skärpa stryker under att regeringen måste vidta de åtgärder som behövs för att planen skall hållas, då finner socialdemokraterna det nödvändigt med en reservation till förmån för något som man var emot förra året. Varför? Det är nog inte bara jag som har grubblat över varför denna reservation har avgivits. Nu skall Ivar Nordberg skingra vårt mörker. Då får vi höra att det skett för att planeringsläget även för 1981 och 1982 skall finnas med i redovisningen. Det vill han ha en försäkran om. Jag är övertygad om att socialministern kan ge en sådan försäkran här så att socialdemokraterna kan avstå från sin reservation. Den som av reservationen kan utläsa det som Ivar Nordberg nu har sagt är verkligen en skicklig teckentolkare. Hans förklaring har nog kommit till sedan reservationen skrevs. Jag tror inte att det finns några meningsmotsättningar ens på denna punkt. Allt tillgängligt material kommer givetvis att redovisas för riksdagen. Det hoppas jag att socialministern ger oss en försäkran om. Socialdemokraterna har också ett förslag om ett nytt anslag, som tar sikte på behovet av särskilda förstärkningar i vissa daghem. Det kan gälla kommuner med stor andel barn med särskilda behov, där kommunens möjligheter att klara dessa problem är små på grund av låg skattekraft eller stor efterfrågan på daghem. Socialdemokraterna föreslår att sådana kommuner skall kunna ansöka om pengar hos socialstyrelsen, som skall få ett särskilt anslag till förfogande. Det är bra att socialdemokraterna nu inser att vissa kommuner kan ha särskilt behov av stöd till sin barnomsorg, sedan man i många år har avslagit motioner, som har just syftat till att stödet skulle ta hänsyn till kommunernas skiftande behov. Men socialdemokraternas förslag till en lösning av problemet är inte särskilt genomtänkt. Utskottet säger att det är självklart att man vid den kommande prövningen av personaltätheten i förskolan inte skall ta hänsyn bara till vilka personalresurser som finns, utan även till de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna att driva verksamheten med en personaltäthet som täcker de faktiska behoven, både för verksamheten i allmänhet och i de fall då det finns barn med särskilda behov. Det är en bra utgångspunkt för arbetet med personaltäthet och i gruppstorlekar, vilket självfallet kommer att beröra också principerna för statsbidragen. Det är bättre att det arbetet drivs så att vi får ett genomtänkt förslag till statsbidrag, som tar hänsyn till skiftande behov, än att vi nu skulle ge socialstyrelsen en hastigt tillyxad fond, som kommunerna skall söka pengar ur. Det skulle bara leda till ett omfattande arbete med att skriva ansökningar, uppvakta socialstyrelsen och försöka fördela pengarna rättvist, utan någon större ledning i riksdagens beslut. Under den tid arbetet med kvalitetsfrågorna pågår kan kommunerna utnyttja den möjlighet att minska grupperna som utskottet pekar på i sitt betänkande. Dessutom införs ju ett särskilt anslag till hemspråkslärare för kommuner med invandrarbarn — en viktig grupp av barn med särskilda behov — och utöver det kan naturligtvis bidrag för olika typer av försök sökas från socialdepartementets särskilda anslag för försöksverksamhet och från allmänna arvsfonden. Göran Karlsson sade att vi inte har någon speciell motivering när det gäller utskottets avstyrkande av den andra halvan av detta förslag, dvs. att avgiften skulle omfatta också egenföretagarna. Jo, motiveringen finns på s. 15 i utskottets betänkande. Vi hänvisar där till vad som sades förra året, nämligen att någon motsvarande egenavgift inte uttas beträffande avgifterna till vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen, som företer större likheter med den här aktuella avgiften än sjukförsäkringsavgiften. Det är ju lika sant i år som förra året. Dessutom kan man väl tillägga att egenföretagarna som bekant är pressade av avgifter och skatter. Det är inte fråga om några storföretagare, utan det är fiskare, lantbrukare, kulturarbetare osv. Deras totala skattefråga är fortfarande inte löst och att då lägga på dem den här avgiften ovanpå allt annat har vi inte ansett motiverat. Detta alltså om de tre socialdemokratiska reservationerna, som jag betecknar som förslag till ändringar i marginalen på utskottets betänkande. Vänsterpartiet kommunisterna har till skillnad från socialdemokraterna en rad förslag som mera markant avviker från majoritetens. Det är naturligtvis lovvärt att vpk vill driva på den nya regeringen likaväl som den gamla. Förslagen nu har dock samma svaghet som tidigare. Det framgår varken vad de kostar eller vilka praktiska möjligheter som finns att förverkliga dem. Jag skall bara ta ett exempel. Det sägs i motionen att gruppstorlekarna skall minskas, t.ex. till 12 barn i en syskongrupp. Personaltätheten skall vara minst en vuxen på fyra barn. Jag letar förgäves i motionen, och jag hörde inte heller någonting sådant i Eivor Marklunds anförande, efter någon enda liten reservation om att det här är ett mål som skall förverkligas steg för steg. Tvärtom sägs det i en kategorisk formulering att någon överinskrivning får inte förekomma under några omständigheter. Min fråga är då: Om syskongrupperna skall minskas från 18 barn, vilket det ofta är, till 12 och andra grupper minskas på liknande sätt, samtidigt som personaltätheten skall öka, hur många av de barn som i dag är på daghem måste man i så fall slänga ut för att ekvationen skall gå ihop? Det framgår inte av motionen, men klart är att det måste vara åtskilliga. Kan vi få ett besked av Eivor Marklund? För att ytterligare öka oklarheten kring vpk:s linje sade partiet förra året i en motion att daghemmen har byggts för snabbt. Om vpk står fast vid det uttalandet så blir det ju ännu svårare att klara målsättningen. Göran Karlsson påminde i sitt inlägg om uttrycket ”sociala reformer utan socialism” som användes under valrörelsen. Jag tycker att det är en bra rubrik på årets förslag från regeringen angående familjepolitiken. Om Göran Karlsson i stället vill kalla det för ”politik av egoistiskt märke” så är det hans sak, men det blir i så fall en så mycket hårdare dom över den politik som den socialdemokratiska regeringen förde, eftersom den nya regeringen på de flesta punkter föreslår ökade insatser. Jag instämmer alltså inte i en sådan karakteristik, inte heller av den tidigare regeringen. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Romanus säger att myten om att välfärdssamhället var hotat av en borgerlig regering har avslöjats. Nej, det har den inte alls, herr Romanus. Jag påpekade i början av mitt inlägg att den nya regeringens politik riktar sin udd mot låginkomsttagarna, och till den gruppen hör barnfamiljerna. Herr Romanus kan väl ändå inte bestrida att låginkomsttagarna under 1977 kommer att få sin standard avsevärt försämrad! Så nog håller mitt tal om att udden i den borgerliga regeringens politik riktas mot låginkomsttagarna och därmed är ett hot mot välfärden. Det är inte tu tal om den saken. Naturligtvis förstår jag att herr Romanus inte känner sig till freds med mitt agerande i denna talarstol. Men jag skulle vara ytterligt bekymrad om jag i det avseendet fick beröm av en folkpartist och regeringsadvokat. Jag bestämmer själv min teknik i debatterna. Och hur gick det med de borgerligas tal i valrörelsen, herr Romanus? Det var det som jag vände mig emot. Hur gick det med vårdnadsbidraget? Inte har vi fått det! Och hur blev det med reformerna utan socialism? Ja, det blev möjligen utan socialism men inte några reformer i egentlig mening. Och om regeringen höjer momsen, herr Romanus, så drabbar det onekligen just de grupper som vi i vårt politiska arbete vill skydda. Folkpartiet har uppenbarligen inte samma intresse av att skydda de grupperna. Vidare sade herr Romanus att vi i vår motsatsställning till de borgerliga bara vill ge till känna en och annan sak. Ja, det är klart att vi inte vill göra något avsteg från den politik som vi har fört i barnomsorgsfrågan. Men i den mån som den borgerliga regeringen inte fullföljer den politiken kommer vi inte att vara nöjda, herr Romanus. Var så säker på det! Slutligen tog herr Romanus upp frågan om egenföretagarna och sade att de är en pressad grupp. Men vad är det för rättvisa i att egenföretagare skall slippa avgifter för barnomsorgen, medan låginkomsttagarna får betala? Herr Romanus får nog lov att tänka över den saken en gång till. För det är onekligen så att egenföretagarna oftast har bättre möjligheter än andra att betala avgifter till barnomsorgen.

Herr talman! Herr Romanus knöt an till vad jag i mitt förra inlägg sade om förskolans betydelse för barnens utveckling, och jag vill tolka honom så, att han delar min uppfattning att den här verksamheten behövs för alla barn. Hur skall vi då nå dithän? Det hjälper ju inte hur mycket skärpa man än använder i formuleringarna i utskottets skrivning, när inte ens sådana åtgärder vidtas som kan garantera den utbyggnadstakt som beslutades av riksdagen 1976. Utskottet säger alltså att det med skärpa vill betona det angelägna i att åtgärder vidtas för att planen följs, men det är inte berett att tillstyrka de förslag som vi inte bara i årets motion utan i många tidigare motioner har fört fram när det gäller både lagstiftning och ekonomiskt statligt stöd till denna verksamhet. Sedan tog herr Romanus upp en annan fråga som även den ventilerats tidigare här i riksdagen. Han ger i år liksom i tidigare debatter en fullständigt skev bild av vpk:s motion i vad avser finansieringen av barnstugeutbyggnaden. Jag tar mig friheten, herr Romanus, att erinra om att det i vår motion i år finns ett stycke med följande lydelse: ”50 000 barnstugeplatser kostar i dag 1,6 miljarder kronor att bygga och inreda. Som jämförelse kan nämnas att den totala kostnaden för försvaret nästa budgetår kommer att uppgå till 17 miljarder, varav de rena försvarskostnaderna utgör 11 miljarder. Ett enda Viggen-plan motsvarar nära 900 barnstugeplatser. ——-— Man kan således inte låta sig nöja med förklaringen att samhället inte har ekonomiska resurser för barnstugebyggande i rimlig omfattning. Ty resurserna finns, men de används på annat sätt. Man måste ställa frågan om vi har råd med 17 miljarder till försvaret, om vi har råd att satsa på privatbilism i stället för kollektivtrafik, om vi har råd att låta kapitalägarna bygga bankpalats och exportera kapital upp till 3,5 miljarder varje år.” Där, hetr Romanus, finns det pengar att ta! Hur många barn skall slängas ut, frågar herr Romanus. Också detta ger en verkligt skev bild av vad vi har sagt. Vi kräver alltså en utbyggnad som ger plats åt alla barn. När vi i en tidigare motion talade om en alltför snabb utbyggnad var anledningen den att personalutbildningen inte hängde med. Det har fattats utbildad personal, om det över huvud taget har funnits någon.

Herr talman! De två formuleringar som jag jämförde, Ivar Nordberg, var utskottets skrivning i år och i fjol om utbyggnaden. Utskottet skriver nu: ”Utskottet vill för sin del med skärpa understryka angelägenheten av att regeringen — både i det nu aktuella läget och om så visar sig erforderligt senare under planeringsperioden — överväger och utan dröjsmål vidtar de åtgärder som kan visa sig nödvändiga för att utbyggnadsplanen skall hållas.” Man vill alltså att åtgärder skall vidtas utan dröjsmål. Förra året hade utskottet följande formulering: ”I samband med den avstämning som år 1980 skall göras av den faktiska utbyggnadstakten av barnomsorgen måste det anses ankomma på regeringen att överväga vilka ytterligare åtgärder som kan behövas om kommunerna inte förmått bygga ut barnomsorgen i överensstämmelse med de —--- angivna riktlinjerna.” Jag skall inte pressa skillnaden mellan dessa uttalanden alltför mycket, men nog är det en skillnad. Den kan inte bara bero på att regeringen tidigare var så fantastiskt bra, att man inte behövde göra något uttalande. Uttalanden gjordes vid åtskilliga tillfällen av socialutskottet, men utskottet har skärpt tonen. Jag tycker att Ivar Nordberg borde inkassera detta som en framgång för strävandena att bygga ut barnomsorgen och inte bara försöka bortförklara det med att det nu är så mycket viktigare att göra uttalanden därför att vi har fått en ny regering. Jag håller med Ivar Nordberg om att det är viktigt att analysera uppgången av byggnadskostnaderna och att man bör undersöka varför vissa kommuner inte håller den utbyggnadstakt som vi hade hoppats på. Jag tycker också att det är rimligt att regeringen utför denna uppgift. Jag konstaterar bara att den socialdemokratiska reservationen i socialutskottet med tanke på det myckna tal som förekommit under den senaste månaden från socialdemokraterna om regeringens handlingsförlamning osv. inte är särskilt imponerande. I reservationen begärs något som regeringen redan har lovat, och det är inte mycket att komma med om det gäller att visa handlingskraft — sådan kan även en opposition ibland tillåta sig. Göran Karlsson kan vara lugn — jag har inga förhoppningar om att kunna få honom att ändra debatteknik i kammaren. Jag tycker att den är underhållande, och mig gör den ingenting. Vad jag sade var bara att man inte, trots herr ordförandens inlägg, skall vara förvånad över att det råder ett gott samarbete i utskottet. Men när Göran Karlsson säger att momshöjningen är något som särskilt drabbar låginkomsttagarna förstår jag att han talar av erfarenhet. Den regering som mest höjt momsen i det här landet är ju den som kom från Göran Karlssons parti. Nu kommer barnfamiljerna att kompenseras för momshöjningen. Om man skall göra en åtstramning tror jag att det finns starka skäl att rikta den mot konsumtionen och inte mot sysselsättningen, som socialdemokraterna föreslår.
Herr talman! Herr Romanus säger att förslagen i vår reservation och i utskottsbetänkandet inte skiljer sig så särskilt mycket åt. Men det är ändå så, att vi har fått en borgerlig regering sedan sist, och det är detta som har ändrat vårt ställningstagande. När partisekreteraren i ett av de partier som ingår i denna borgerliga regering gör uttalanden, som vänder sig mot en utbyggnad av barnomsorgen, får väl herr Romanus ändå förstå, att vi är oroliga. Vad sedan beträffar momshöjningen känner jag inte till att folkpartiet vid något tillfälle haft något att anföra mot denna. Det har i stället gått med på höjningen. Vad som nu sker är i alla fall att man klipper till mot låginkomsttagarna. Vi hade ett förslag om att man i stället skulle höja arbetsgivaravgiften och att löntagarna skulle avstå från motsvarande summa vid avtalsuppgörelsen. Det förslaget hade inte sin udd riktad mot sysselsättningen, herr Romanus. I den mån löntagarna tar hänsyn till höjningen sker en utjämning, som gör att åtgärden blir helt neutral. Det borde herr Romanus kunna förstå.

Herr talman! Ivar Nordberg missförstod mig, om han trodde att jag har någon större tillit till den socialdemokratiska oppositionen i det här fallet. Vad jag har pekat på är, att det som ni föreslår är så oerhört litet, att det rimmar dåligt med den kritik som från ert håll riktats mot regeringen. När man inte har mer att komma med än att nu skall det krävas redovisning för ytterligare två år i budgetpropositionen till nästa år och att detta skall riksdagen skriva till regeringen om, som vi borde kunna få besked om här — då är det ingenting med oppositionspolitiken. Någon större tillit kan jag alltså inte ställa upp med. Det är ingen oenighet heller om målsättningen för tioårsperioden, utan den finns också med i utskottets ståndpunktstagande. Nu är det plötsligt bråttom att göra något åt barnomsorgens kvalitetsfrågor — frågor som vi har försökt föra fram och fått reservera oss för gentemot den tidigare utskottsmajoriteten. Nu har alltså den nya regeringen tagit upp detta i sin regeringsförklaring. Man har börjat överläggningar med Kommunförbundet och med personalorganisationerna, men dem kan man nu inte vänta på, fast man tidigare kunde vänta och vänta och avslå medan man satt i regeringsställning och själv hade möjligheterna. Men nu kan man inte vänta, utan nu vill man kasta fram ett ganska ogenomtänkt förslag, och det måste genomföras omedelbart. Den politiken kan jag inte fatta. Det är ju ändå så — om vi nu är överens om att daghemssituationen är bedrövlig och oroande — att de som har det främsta ansvaret för detta tillstånd är socialdemokraterna; det ansvaret kan ni inte komma ifrån efter bara ett halvår! Att utskottet nu gör ett skärpt uttalande beror dels på situationen, dels på att vi vet att planerna ute i kommunerna inte är så vittgående som vi skulle önska. Jag tror att också den socialdemokratiska oppositionen fäster större avseende vid detta uttalande, än vid några enstaka uttalanden som har gjorts utanför riksdagen av personer som i det här sammanhanget inte har något som helst ansvar för barnomsorgen. När jag ändå har ett par sekunder kvar borde jag ge en replik till Eivor Marklund också. Jag vet att ni slaktar en Viggen eller två även i den här partimotionen. Detta flygplan är som galten Särimner: det skall räcka till allting. Men jag har full täckning för vad jag sade, nämligen att det inte görs klart vad era förslag skulle kosta att genomföra, och att det inte heller finns någon utredning om hur personalen skall kunna räcka till. Det tar ett par år att utbilda förskollärare, hur omfattande utbildning man än sätter i gång, men det får ju inte under några förhållanden förekomma någon överinskrivning i förhållande till de här siffrorna — det står i er motion. Det betyder alltså att barnantalet i syskongrupperna nu skall sänkas från 18 till 12 — det finns ingenting angivet om någon långtidsplan eller någonting sådant — och det får under inga förhållanden förekomma överinskrivning! Det är detta som jag har vänt mig mot. Den andan kan vi inte arbeta i.

Herr talman! Jag vill säga till herr Göran Karlsson att hotet mot välfärden upplever vi när sysselsättningen viker och människor blir utan jobb. Det var den situationen som den nya regeringen mötte då den trädde till för ungefär sex månader sedan. När den ena stora företagsgruppen och branschen efter den andra visade hur situationen var tog regeringen som en av sina första och största uppgifter att rädda sysselsättningen, att skapa jobb i dagsläget och att dra upp riktlinjer för sysselsättning och näringslivets utveckling för framtiden. Det är en mycket väsentlig fråga, och jag förstår att herr Göran Karlsson är litet irriterad över att vi efter detta långa socialdemokratiska styre har fått överta ett samhälle med alla dessa problem, som den gamla regeringen lämnat efter sig. När det gäller familjepolitiken, herr Göran Karlsson, har vi lagt fram en särskild proposition, som vi senare kommer att diskutera vidare. Jag måste säga att när jag har lyssnat på herr Göran Karlsson och herr Ivar Nordberg i de debatter om barnomsorgen som vi fört under de här åren har jag funnit att väldigt mycket varit rena rama spegelfäkteriet och att herrarna har synnerligen dåligt på fötterna i den här debatten. Här ställs frågor, och det påstås att vad som nu håller på att hända är att målsättningen om de 100 000 daghemsplatserna och de 50 000 platserna i fritidshem inte kan uppfyllas. På vilken grund gör ni egentligen detta uttalande i dag? Vilket material har ni som klart visar detta? Herr Göran Karlsson talar om att han är orolig över att en partisekreterare i ett av regeringspartierna går ut och säger si och så. Jag måste säga att jag under många års samarbete med herr Göran Karlsson i utskottet aldrig tidigare har uppfattat att herr Göran Karlsson blivit så skakad av en enskild persons uttalande. Om det är så att herr Göran Karlsson här i dag kräver ett avståndstagande av mig till ett sådant uttalande, kan jag naturligtvis göra det på nytt. Gör en enskild person —- det må vara en riksdagsledamot eller en partisekreterare — ett uttalande, så får det stå för vederbörande. Vi har regeringsdeklarationen att arbeta efter. Regeringens politik grundas, som vi har sagt förut i debatter här, på de riktlinjer som anges i regeringsförklaringen, och där sägs klart och tydligt att samhällets barnomsorg skall byggas ut i enlighet med riksdagens beslut. En enig regering står bakom dessa uttalanden, herr Göran Karlsson. I budgeten framgår det också klart att medel har anvisats för att fullfölja den överenskommelse som legat till grund för det beslut som riksdagen har fattat i den här frågan. Herr Ivar Nordberg har talat om min brist på ansvar, min brist på initiativ osv. Jag vill säga herr Ivar Nordberg att brist på ansvarskänsla, det visar man när man kastar ut beskyllningar och vilseledande uppgifter som man saknar underlag för. Hur ligger det då till? Låt oss först se på de dagsaktuella siffrorna — jag är övertygad om att både herr Karlsson och herr Nordberg känner till dem. De visar att socialstyrelsen under perioden den 1 januari 1976-den 31 mars 1977 har beviljat anordningsbidrag för sammanlagt 41 000 platser i daghem och fritidshem. Enligt överenskommelsen skulle under 1976 och hela 1977 51 000 platser ha påbörjats. Det innebär alltså att om vi sätter i gång arbetet med 10 000 platser till under de månader vi har kvar av år 1977, så ligger vi i nivå med den överenskommelse som var grunden för riksdagsbeslutet. Det är situationen i dag, och då finns det sannerligen ingen anledning för er att hänga vare sig kommunalmännen och kvinnorna eller socialministern. Resultatet visar ju någonting annat än det ni försöker göra gällande här. Så var det fråga om initiativ. Vi har haft överläggningar med Kommunförbundet, vi har fört diskussioner om utbyggnaden och om kvalitetskraven. Planeringsgruppen för barnomsorg inom departementet sände ut sitt planeringsunderlag under mars månad. Det verkliga materialet får vi sedan redovisa någon gång i slutet av maj eller i juni månad. Då har vi det reella underlaget, och då kan vi ta ställning till hur det ser ut för åren framöver. Det är rätt intressant när herr Nordberg nu frågar: Varför inte redovisa planeringsunderlaget för 1980-1982? Han lägger alltså till två år. Visst kan vi göra det, för jag utgår från att det kommer med i det material som kommunerna redovisar nu. Och det planeringsmaterial som kommunerna lämnar till socialstyrelsen är ju inga hemliga handlingar som göms i några lådor, utan det är sådant som öppet redovisas. Jag förstår inte det sätt ni för debatten på i dag. Diskussionen om kvalitetskraven är rätt intressant, när man tidigare har suttit med i socialutskottet och där diskuterat kvalitetsfrågorna. Jag konstaterar att den nuvarande regeringen har ställt sig bakom det program för utbyggnaden av barnomsorgen som riksdagen antog. Men dessutom har vi sagt — och det till skillnad från vad socialdemokraterna förut har hävdat — att utbyggnaden måste följas upp av insatser på kvalitetssidan. Det går inte att bara diskutera kvantiteten, vi måste också ha med kvaliteten. Regeringen har funnit kvalitetsfrågorna så angelägna i samband med utbyggnaden att ett klart uttalande därom har tagits in i regeringsdeklarationen. Så småningom har — och det är bra, tycker jag — socialdemokraterna insett att kvaliteten i barnomsorgen måste garanteras om förskoleverksamheten skall få den betydelse för barnens utveckling som vi alla eftersträvar och som vi har lagt fast när vi antagit lagen. Socialdemokraterna har i en motion — och den har ju sedan följts upp i en reservation till utskottsbetänkandet — föreslagit en särskild resurs för detta ändamål. Låt mig då säga att det är bra att kvalitetsfrågorna på det sättet sent omsider skjutits fram även från ert håll. Skillnaderna gäller nu egentligen bara på vilket sätt kvalitetsförbättringen bäst skall garanteras. Utskottsmajoriteten har på ett övertygande sätt, tycker jag, motiverat varför den socialdemokratiska motionen inte bör bifallas. Utskottet har pekat på att nuvarande bidragsregler är så utformade att hänsyn kan tas till behovet av mindre barngrupper och därmed ökad personaltäthet vid daghem där särskilda problem gör sig gällande. Utskottet har också pekat på de administrativa insatser som skulle erfordras för att ett särskilt statsbidrag av socialdemokraternas modell skulle fungera. Jag är angelägen att tillägga att vi från regeringens sida vill skapa garantier för att grundläggande krav på personaltäthet och gruppstorlek uppfylls av kommunerna. Och hur vill vi göra det? Jag sade förut att vi hade tagit in detta i regeringsförklaringen. Då anser vi att det är en viktig sak inom barnomsorgen. I samarbete med de politiskt ansvariga huvudmännen och personalens egna organisationer skall vi klara detta med de grundläggande kvalitetsnormerna. Av den anledningen har vi påbörjat ett arbete inom departementet, där vi med representanter för huvudmännen och personalorganisationerna skall diskutera oss fram till den bästa lösningen. Helt naturligt är de ekonomiska frågorna med i bilden. Men ambitionen är alltså dels utbyggnad, dels förbättring av kvaliteten. Det här anförandet vill jag avsluta med att säga — jag vet inte hur många gånger jag har sagt det i kammaren under våren — att vår strävan och ambition är att det program som riksdagen har antagit om de 100 000 daghemsplatserna och de 50 000 platserna i fritidshem, det skall uppfyllas. I dagsläget finns ingenting som visar på att det inte skulle bli så; vi ligger nu före. Det problem som vi kan få framåt hösten gäller faktiskt personalfrågan, eftersom det under 1976 påbörjades fler daghemsplatser än man räknat med. Den beräkning av personaltillgången som man då gjorde anpassade man till den igångsättning som skulle ske enligt överenskommelsen. Nu ligger vi alltså betydligt före.

Herr talman! Socialministern sade en sanning som jag gärna vill understryka, nämligen att hotet mot välfärden uppstår när människorna är utan jobb. Att det är på det sättet vill jag som sagt understryka. Men hur var det i höstas, herr Rune Gustavsson? Då var det ingen hejd på de löften ni uttalade. Då var det inte någon fara för jobben. Då skulle ni ge vårdnadsbidrag, och då skulle ni genomföra mängder av reformer. Vad har det blivit av detta? Jo, ni har plötsligt upptäckt att detta med att regera, det är inte detsamma som att stå och dela ut oansvariga vallöften på valmöten ute i landet. Hur har ni t.ex. tagit ert ansvar beträffande sysselsättningen? Herr Åsling har ju sagt att företagen skall ta sitt sociala ansvar. Men hur blev det med L M Ericsson i Olofström? Vad gjorde ni då ifrån regeringens sida? Inte ett dyft! Ni gjorde bara helt allmänna uttalanden som inte innebar några som helst konkreta besked. Nu säger socialministern: det kommer en särskild proposition i vårdnadsbidragsfrågan, så den skall vi inte diskutera i dag. Att herr Rune Gustavsson inte vill diskutera detta i dag, det förstår jag. Men i TV för en och en halv månad sedan förklarade han att det kommer ett förslag om vårdnadsbidrag. Vart tog det förslaget vägen? Det är detta som vi har rätt att kräva att få reda på. Sedan säger socialministern att ett uttalande i barnomsorgsfrågan från en enskild ledamot av ett parti inte är någonting att fästa avseende vid. Men märk väl: herr Tobisson är inte någon vem som helst. Han är partisekreterare och företrädare för det i regeringen mest handlingskraftiga partiet, och han har ett stort inflytande över dessa frågor. Det är detta som inger var och en som funderar över den här saken oro. Herr Tobisson kan man inte avfärda så lätt, och han har med all säkerhet lyssnat på sitt eget parti innan han kom med sina propåer. Jag vill sedan komma till kvalitetsfrågan som socialministern tog upp. I det sammanhanget sade han bl.a. att det är administrativa skäl som gör att man nu inte kan stödja vårt förslag. Förlåt, herr socialminister, men detta är om något de obotfärdigas förhinder!

Herr talman! När herr Göran Karlsson säger att det inte fanns någon hejd på löftena vill jag säga till honom att varken jag eller någon annan ledamot av den nya regeringen hade klart för oss hur besvärligt det var med landets ekonomi. Det fick vi veta strax efter valet. Vi har tagit vårt ansvar, herr Karlsson, med insatserna för att rädda jobb. Sedan var väl exemplet med Olofström ändå litet illa valt! Som framgick av TV i går kväll och tidningarna i dag har — tack vare regeringens insatser —- jobben räddats för de närmaste åren. Jag tog avstånd från en enskild persons uttalande, herr Karlsson. Det var det herr Karlsson frågade om jag ville göra. Men det var han inte nöjd med. Vad är herr Karlsson i Huskvarna egentligen ute efter? Tala om det! Vad sedan gäller vårdnadsbidraget och familjepolitiken har jag utgått från att vi skall diskutera familjepolitiken vid ett kommande plenum när den frågan har utskottsbehandlats. Det brukar vara så, herr Karlsson, att det är när utskotten lagt fram sina betänkanden som vi diskuterar frågorna här i kammaren. Vi har klart redovisat hur vi ser på frågorna om vårdnadsbidrag och utbyggda förmåner inom familjepolitiken. Herr Nordberg säger att man inte är orolig för de daghemsbyggen som är igångsatta utan för dem som inte är planerade. Ja men, herr Nordberg, på ett år och tre månader har vi satt i gång att bygga 41 000 platser —- och kanske fler. Vi ligger alltså väsentligt före den träffade överenskommelsen och de planer vi tidigare hade. Det är vad vi fått fram nu. Inför interpellationsdebatten som jag förde här för inte så länge sedan hade jag haft kontakter med Kommunförbundet — även om man från socialdemokratiskt håll vill förneka det. Vi hade haft överläggning med Kommunförbundet för att diskutera ekonomin, för att diskutera utbyggnadsplanerna —- och Kommunförbundet hade gett sitt klara besked: Vi kommer att anstränga oss för att de här planerna skall fullföljas. Det dåliga planeringsläget vet herr Nordberg ingenting om — i varje fall inte så mycket att han kan uttala sig så kategoriskt som han gjort här. Det beskedet får herr Nordberg liksom jag i börjar. av juni. Då kan vi diskutera situationen vidare.
Herr talman! Låt mig säga några ord till herr socialministern beträffande uttalandet att det inte var känt att vi hade en dålig ekonomi i vårt land. Jag skall citera finansutskottets betänkande vid förra årets riksdag om den ekonomiska politiken, där man säger: ”Regeringen har tvingats lägga om politiken i sådan riktning att breda majoriteter i riksdagen kunnat lägga fast en expansiv ekonomisk politik med syfte att rädda den fulla sysselsättningen, förbättra offentlig service och investera i ökad produktionskapacitet. Riktlinjerna för denna politik, som präglas av en kombination av generella och selektiva åtgärder, har i hög grad grundats på centerns och folkpartiets förslag och motioner.” Det är alltså bl.a. centerpartiet, som herr Gustavsson företräder, som står bakom den politik som har förts. Så okunnig kunde väl inte Rune Gustavsson vara om att det fanns problem i vårt land; jag tänker t.ex. på varven och på en hel del stålindustrier. Ni var med och sjöng hos pastor Hedlund i missionstältet att ”löftena kunna ej svika” — ni var de första att svika era löften; det gjorde ni så fort ni tillträdde regeringsansvaret. Om Olofström kan räddas, så är det mera tack vare fackets insatser än tack vare regeringens. Men även om televerket nu gjort beställningar i förväg är det inte säkert att Olofström, som arbetar med en gammal teknik, kan lösa problemen. Hur det går med den saken får vi se, herr Rune Gustavsson. Jag är inte säker förrän jag ser det på papperet.

Herr talman! Jag är mycket förvånad över herr Nordberg, som helt enkelt inte tar sakskäl. Herr Nordberg vet lika väl som jag att vi får de faktiska uppgifterna i slutet av maj eller i början av juni. Herr Nordberg har inte något annat material att stödja sig på än jag. De tidigare siffrorna är i dag inte aktuella. Vi.får det aktuella planeringsmaterialet i juni. Den 24 mars visste inte jag, och inte heller herr Nordberg, att kommunerna hade sökt anordningsbidrag för 41 000 platser. Igångsättningarna under 1976 och de två första månaderna 1977 är alltså betydligt fler än vi hade räknat med. Prisstegringarna har blivit oroväckande höga, och Kommunförbundet har enligt uppgifter lovat att undersöka orsakerna. Jag vill än en gång understryka att vår ambition är att fullfölja programmet, och vi kommer på allt sätt att arbeta för det. Jag har sagt att jag kände en viss oro, eftersom de tidigare uppgifterna visade att utbyggnadstakten under slutet av planeringsperioden inte var tillräcklig. Men jag sade också i interpellationsdebatten, och jag vill understryka det i dag, att vad som har kommit fram vid de överläggningar som vi har haft med Kommunförbundet inger mig förhoppningen att vi skall klara programmet. Från socialdemokratiskt håll talas det ständigt, herr Göran Karlsson, om svikna löften. Vi har arbetat i drygt sex månader i regeringsställning. Vi har fått mängder av problem som vi har försökt lösa. Vad vi har lagt fast i regeringsdeklarationen är frågor som vi hoppas kunna lösa under treårsperioden. Avgörande för det är naturligtvis den ekonomiska utvecklingen och hur vi kan klara sysselsättningen.

Herr talman! Får jag först göra ett par anmärkningar i marginalen. Herr socialministern tillät sig i sina tidigare inlägg att sätta likhetstecken mellan familjepolitik och vårdnadsbidrag och sade att när förslagen om familjepolitiken läggs fram får vi diskutera förslagen om vårdnadsbidrag. För oss, herr socialminister, är familjepolitik såväl barnomsorg som ekonomiskt stöd till barnfamiljerna. Vi anser därför att vi diskuterar familjepolitik i dag också. Av ett annat yttrande framgick att socialministern, som tillhör regeringen, kände till stödåtgärderna till Olofström inte på grund av diskussioner som har förevarit i regeringen utan på grund av vad han har läst i tidningarna och hört i massmedia. Det är ändå ganska uppseendeväckande att en regeringsledamot skall behöva läsa i tidningar och höra i radio om regeringens insatser för sysselsättningen.

Jag vet inte vad herr Gustavsson gjorde under sin tid som riksdagsledamot, men han måtte inte ha följt riksdagens diskussioner om sysselsättningen och ekonomin. Han måtte inte heller i valrörelsen ha lyssnat på någon enda av de politiska och fackliga företrädare för arbetarrörelsen som hela tiden varnade för det mycket besvärliga sysselsättningsläget och den mycket besvärliga ekonomiska situationen. Vi varnade för de överbud utan täckning som ni gjorde under valrörelsen och som vi visste skulle kunna äventyra såväl sysselsättningen som den sociala välfärden. Vad som är nytt är inte att vi har problem att klara sysselsättningen och ekonomin. Det som har hänt efter valet är något helt annat. Före valet, så länge vi hade en socialdemokratisk regering, klarade vi — unikt i hela världen — ekonomin och sysselsättningen så att vi kunde se till att människor hade jobb och det sociala välfärdsarbetet kunde fortsätta. Genom att verkligen aktivt ingripa tvingade vi företagen — om ingenting annat hjälpte — att ta sitt sociala ansvar. Vad som är nytt efter valet är att allt det som gjorde Sverige världsberömt — att kunna klara ekonomin och sysselsättningen i en svår ekonomisk världskris — har förfallit. Därför har vi självklart anledning att känna oro för hur det skall gå med det sociala reformarbetet framöver. Regeringen har ju också fått lov att slå till reträtt i en rad viktiga frågor och talat om — vilket också socialministern var noga med att påpeka — att de löften man givit kan uppfyllas och att det reformarbete som redan är påbörjat kan förverkligas endast i mån av ekonomiska resurser. Vi får se om det blir någonting över sedan man kört ekonomin i botten och riskerat människors trygghet och sysselsättning. Herr Romanus räknade upp alla pengar som har kommit barnfamiljerna till godo i årets budget. Men alla dessa pengar, framför allt förbättringar av bostadsbidrag och föräldraförsäkring, har tillkommit genom beslut som förra årets riksdag fattade på förslag av den socialdemokratiska regeringen. Två saker är nya, nämligen höjningen av barnbidraget och höjningen av inkomstgränserna för bostadsbidragen, båda fr.o.m. 1 januari 1978. Men dessa höjningar kompenserar ju inte prisutvecklingen och allra minst den kostnadsövervältring som har skett i det svenska samhället från dem som har höga inkomster och liten försörjningsbörda till dem som har små inkomster och stor försörjningsbörda, på grund av er skattepolitik och ekonomiska politik. Barnfamiljerna hör till dem som kommer att drabbas hårdast av ert vanstyre här i landet. Naturligtvis leder detta även till att barnomsorgsprogrammet äventyras. Det är också anledningen till att vi för tredje gången på kort tid med stor oro ger uttryck åt vår fruktan för att det här programmet inte skall kunna fullföljas. Det finns verkligen många skäl att vara orolig. Först och främst är det den faktiska utvecklingen. I en tidigare debatt här, när vi diskuterade den faktiska igångsättningen av daghemsbyggandet under 1976 77 än vad de siffror som vi då hade tillgång till tydde på. Mycket tyder också på en hög igångsättning. Framför allt var den hög under 1976 och de första månaderna 1977. Nu har jag kontrollerat siffrorna. De stämmer inte exakt med dem som socialministern nämnde innan han demonstrativt gick ut ur kammaren. Han nämnde siffran 41 000. Den siffra som jag fick från socialstyrelsen i går eftermiddag var 37 145. Jag vill inte påstå att det inte finns någon felkälla som gör att siffrorna kan vara annorlunda, men i siffrorna ingår inte bara daghemsplatser utan också deltidsförskola och fritidshem. Det är alltså ingen nettosiffra för heldagstillsyn. Men vad enskilda kommuner, Kommunförbundet och socialstyrelsen framför allt framhåller är att man känner en mycket stark oro för att det skall bli ett stopp efter den 1 mars. I själva verket har man de senaste veckorna kunnat märka att strömmen av ansökningshandlingar om anordningsbidrag plötsligt har stoppats upp. Det finns verkligen skäl till oro på detta område. Dessa är naturligtvis så mycket större som socialministern i varje debatt här i kammaren uttalar en allt större trosvisshet om att allt skall gå bra utan några särskilda åtgärder. Den 1 mars uttryckte han här i kammaren oro för fortsättningen, men i dag säger han att allt nog skall gå så bra. Vår oro ökas naturligtvis dessutom av de få försöken till konkret handling, t.ex. försök till opinionsbildning. Vem har hört att socialministern i något av sina tal sagt att det här är en verkligt viktig fråga? Vem har hört talas om att socialministern har rest runt i kommunerna, undersökt läget och försökt påverka de kommunalmän han har träffat? Vem har hört talas om — jag har frågat socialministern om detta i en tidigare debatt men inte fått något svar — att de borgerliga partierna har skrivit till sina kommunalmän och uppmanat dem att prioritera dessa frågor i kommunerna? Det har vårt parti gjort och tagit upp saken vid många överläggningar inom partiet. Vi har drivit en sådan politik ute i kommunerna, i budgetarbetet och i samband med att barnomsorgsplanerna gjordes upp nu i vinter liksom tidigare år. Vad har vi då mött? Jo, tjurigt, förstockat, hårdnackat, ogint och snålt motstånd, framför allt från centern och moderaterna. Då är det inte så konstigt om man tar den moderate partisekreterarens uttalanden på allvar, alldeles särskilt som man vet att han är närmaste medarbetare till den mest handlingskraftige och inflytelserike regeringsmedlemmen, som därtill är ekonomiminister. Det är inte konstigt att man tar hans uttalanden på allvar. Nu kan vi konstatera att vårt ”tjatande” här i riksdagen — som socialministern kallade det — har lett till att socialutskottet har ställt sig bakom betydligt skarpare uttalanden än som eljest hade kommit i fråga. Det är bra, men vi kommer inte att känna någon trygghet för dessa frågor så länge den nuvarande regeringen sitter — det är ett faktum — och så länge så många av landets kommuner har borgerlig majoritet. Får jag så, herr talman, gå över till att diskutera kvalitetsfrågorna, för de är väldigt viktiga. Då vill jag börja med att försöka skingra de dimridåer som den nuvarande regeringen försöker sprida kring den politik som vi står för och som vi drev i regeringsställning. Man försöker hävda att kvalitetsfrågorna första gången togs upp i borgerliga reservationer och i den borgerliga regeringsdeklarationen. Men i samtliga propositioner som den socialdemokratiska regeringen under senare år har förelagt riksdagen om barnomsorgen har kvalitetsfrågorna ständigt framhållits såsom mycket viktiga, och konkreta förslag till åtgärder har förts fram. I det familjepolitiska program som den socialdemokratiska partikongressen antog 1975 var barnomsorgen en av huvudpunkterna med mycket noggrant understrykande av dessa kvalitetsfrågors betydelse vad gäller såväl barnomsorgen som sådan som barns levnadsvillkor och boendemiljön över huvud taget. Att vi sedan inte alltid kan skriva under på varje detaljförslag som framläggs från borgerligt håll har att göra med en bedömning av vilka åtgärder som är effektiva från kvalitetssynpunkt. Strax före påsk behandlade riksdagen en partimotion från oss om boendemiljön. Ett förverkligande av våra förslag där skulle ha haft en oerhört stor betydelse för alla barns uppväxtvillkor och för att göra de betonggetton som herr Romanus talade om bättre att leva i — många småhusområden också för den delen. Även när det gäller att få instrument för att förverkliga barnomsorgsutbyggnaden skulle de förslag vi där förde fram ha varit av stor vikt. Vad gjorde den borgerliga majoriteten i riksdagen då? Jo, den avslog våra förslag utan — det skall jag till er heder erkänna — ett enda argument. Man sade bara att bostadsdepartementet med sina två ministrar måste få mer tid på sig att behandla redan utredda och remissbehandlade förslag. Vi har pekat på — jag vill understryka detta — att kvalitetsfrågorna är av många olika slag. Ni talar alltid om en enda sak som i och för sig är mycket viktig, nämligen barngruppernas storlek och personaltätheten. Men låt mig ta upp några andra frågor som man inte får glömma bort. Själva bristen på barnomsorg är i dag den ur alla kategorier största kvalitetsfrågan, först och främst därför att nästan alla barn som behöver barnomsorg och i dag inte får samhällets barnomsorg är hänvisade till mycket sämre tillsynsformer. De drabbas av allt elände som följer av oroliga, otillfredsställande och icke kontinuerliga tillsynsformer. Själva bristen leder till sådana problem i barnomsorgsverksamheten som segregation i barngrupperna, så länge bara de mest ömmande fallen kan beredas plats. Den leder också till att föräldrar arbetar skift och till att föräldrar arbetar på natten. Behovet av barnomsorg på obekväm tid skulle minska radikalt om vi kunde bygga ut den ordinarie barnomsorgen på dagtid. När vi i min hemkommun gjorde en undersökning om behovet av barnomsorg fick vi som ett delresultat fram att av de föräldrar till förskolebarn som hade arbete på heltid i Uppsala var det mycket fler kvinnor än män som hade arbete på nätter, på helger, på kvällar, över huvud taget på obekväm tid, och det hade de därför att barnomsorgen inte kunde ordnas. Ett radikalt sätt att minska behovet av nattomsorg skulle vara att bygga ut dagomsorgen. Alla behov av bättre kvalitet i enskilda avdelningar eller bostadsområden kan inte tillgodoses bara genom att socialstyrelsen i Stockholm byråkratiskt får sitta och fastställa normer — ofta ganska fyrkantiga normer —- för personaltäthet och barngrupper. Behoven växlar oerhört, och de växlar inte bara beroende på att det är olika typer av problem utan också från tid till annan. De som har arbetat med sådana här frågor i kommunerna eller som haft barn på daghem vet att det tillfälligt kan uppstå problem i bostadsområden eller i en daghemsgrupp. Det gör att det behövs tillfällig personalförstärkning under viss tid. Det kan uppstå problem i böstadsområden där det finns väldigt många barn med särskilda behov eller väldigt många invandrarbarn — i Uppsala har vi 54 nationaliteter representerade bland barn i förskoleåldern och över 80 nationaliteter totalt sett i kommunen. Det är alldeles självklart att de problemen löser man inte alls bara med att föreskriva normer och sedan använda sig av de metoder som herr Romanus har pekat på. Förslaget om ett extra anslag som skulle kunna utnyttjas efter kommunernas goda omdöme är utvecklat mot bakgrund av konkreta praktiska erfarenheter i kommunerna. Det är inte alls ett hastigt tillyxat förslag som vi inte vet hur det skulle fungera. Vi har motsvarande system på skolans område med de s.k. SÅS-pengarna, som har fungerat utmärkt och gjort stor nytta. Vi vet alltså att förslaget skulle kunna förverkligas och fungera mycket bra. Därför är utskottets motiveringar både okunniga, dåliga och otillräckliga. Låt mig till slut ta upp ett par kvalitetsproblem till. Det ena är personalsituationen. Det är inte alls bara en fråga om att få tillräckligt många anställda i institutionerna. Det är också frågan om att få människor av olika ålder, med olika livserfarenhet och med olika social bakgrund i våra barnstugor. Det finns en stor risk för, om vi inte ser upp, att vi kommer att få en överrepresentation av mycket unga personer som saknar livserfarenhet — och det kan man inte klandra dem för — och som har betygsmeriterat sig i en väldigt hård betygskonkurrens där det krävs mellan fyror och femmor för att komma in i utbildningen. Vad vi skulle behöva få in mycket mera av i barnstugorna är medelålders män och kvinnor med erfarenhet från arbetslivet och barnens hemmiljöer, människor som har meriterat sig inte bara med högsta betyg i den nya skolan utan genom vårdarbete eller praktisk samhällserfarenhet. Därför är det oerhört viktigt, när vi nu skall öka personalen hastigt, att inte bara satsa på en stark ansvällning av ungdomsutbildningen för elever med de högsta betygen. Vi måste finna metoder att genom bristyrkesutbildning ge god chans till s.k. långvägare för att också få in andra i barnstugeverksamheten. Så till slut. Alltför många uppgifter tyder på att de barn som i första hand drabbas av bristen på barnomsorg är barn under tre år. Det finns många kommuner som inte bygger en enda barnstugeplats för barn under tre år. Och det finns nästan ingen kommun som har ett jämnt byggande för de olika åldersgrupperna. Genomsnittssiffran för landet är att en femtedel av platserna byggs för barn under tre år — som ändå utgör nästan halva förskolegruppen! De barnen klarar man inte med familjedaghem. Situationen i kommunerna är också den att tillgången på familjedaghemsplatser totalt sett tryter. Dessutom är det så att man företrädesvis önskar sig äldre barn som är lättskötta. Mycket tyder därför på att de som får de allra sämsta tillsynsformerna är de yngsta barnen. Och deras problem klarar man inte med fagert tal om att de skall få vårdnadsbidrag i stället — i synnerhet som det ju inte blir något vårdnadsbidrag.
Herr talman! Jag förnekar inte, att det har funnits uttalanden om barnomsorgens kvalitet i socialdemokratiska programskrifter. Det har det säkert funnits. Man har också talat om det i propositioner. Men jag tror ändå att sådana konkreta initiativ som ni nu har tagit, har det inte funnits mycket av under socialdemokraternas regeringstid. I och för sig tycker jag givetvis det är ett framsteg, att ni nu har kommit med konkreta förslag. Birgitta Dahl har säkert praktiska erfarenheter av lokalt arbete, och hon har också haft barn på daghem. Det har jag ingen anledning att betvivla — även om det inte är något som vare sig Birgitta Dahl eller socialdemokraterna har monopol på. Jag kan hålla med om det mesta som fru Dahl sade om kvalitetsfrågorna, och det är viktigt att vi gör något åt dem rent praktiskt. Men jag tycker det är litet märkligt att man inte under regeringstiden har haft möjligheter att ta några konkreta, praktiska initiativ. Det är givetvis bra att så har skett nu. Men jag tror inte att det här förslaget är så praktiskt väl genomtänkt. Man talar om att det kan uppstå tillfälligt behov av förstärkning på en barnstuga. Det har jag också erfarenhet av. Vid ett tillfälle uppstod det ett sådant tillfälligt behov, och då anordnade man ett föräldramöte på tisdag och sade att följande måndag måste man ha förstärkning. Det fick man också. Men det hade ju aldrig gått om man skulle ha begärt anslag till det hos socialstyrelsen. Nu fick naturligtvis kommunen ordna den saken. Därför tror jag som sagt inte att s-förslaget är någon praktisk metod. Vi skall gärna arbeta för att kvalitetsfrågorna beaktas mera vid utformningen av statsbidragssystemet. Det är också vad som sägs i regeringsdeklarationen, och socialministern har ju nu tagit upp överläggningar med Kommunförbundet och personalorganisationerna. Det är bra att man nu har börjat med detta, och ingen vet vad vi där kan komma fram till. Men att man löser problemen genom att socialstyrelsen — som Birgitta Dahl kallar för fyrkantig och stelt byråkratisk — får en fond att dela ut pengar från, det tror jag inte på. Självfallet kan pengarna göra nytta, men man frågar sig om inte ett mer genomtänkt förslag skulle kunna göra större nytta. Detta är anledningen till att vi har avstyrkt förslaget. Fortsätt gärna med diskussionen om kvalitetsfrågorna. Jag uppskattar alla de framförda synpunkterna —- utom när man efter att ha suttit i regeringsställning så många år går ut med indignation och säger att nu är tydligen den nya regeringen likgiltig för kvaliteten. Det är ju just den nya regeringen som har tagit upp den frågan, vilket den gamla regeringen inte gjorde. Att den nya oppositionen har gjort det, i likhet med den gamla oppositionen, är ju bara som det skall vara.
Herr talman! Man kan naturligtvis framställa detta förslag så som herr Romanus nu gjorde, men tillåt mig då att konkret beskriva vad det är fråga om. Här gäller det att använda medlen på samma sätt som skolan använder des.k. SÅS-pengarna.

Jag har också erfarenhet av hur vi, under den korta tid på 1960-talet när socialdemokraterna hade majoritet i Uppsala, ordnade någonting som kallades för en personalpool som kunde rycka ut vid sådana här tillfälligt uppkomna situationer. Det gjorde vi utan några särskilda anslag och det kostade oss pengar. Det hade varit bra om vi hade kunnat få hjälp från socialstyrelsen för de extra kostnaderna, även om den hade kommit i efterhand. Insatserna måste naturligtvis göras omedelbart. Det första som hände när det blev borgerlig majoritet var att man avskaffade den här resursen för barnstugorna och betydligt försämrade kvaliteten. Den risken skulle inte vara lika stor i våra borgerligt styrda kommuner om det faktiskt fanns en möjlighet att få hjälp för sådana här socialt angelägna uppgifter. Jag tror nog att de socialdemokratiskt styrda kommunerna däremot är benägna att ge dessa resurser, men naturligtvis finns det redan behov hos kommunerna av att få stöd för denna verksamhet, och det är för oss obegripligt hur ni kan vilja avvisa en så angelägen och viktig sak.
Herr talman! Jag bestrider inte att det kan finnas sådana behov som går att planera och ett exempel är just om det finns många invandrarbarn. Det införs nu också ett stöd för hemspråksundervisning som inte har funnits tidigare. Det införs från halvårsskiftet i den nya budgeten. Vad jag vände mig mot var att Birgitta Dahl ville ge intryck av att ett mycket hastigt uppkommet behov skulle kunna tillgodoses på det här sättet. Vi kan naturligtvis stå här och underhålla kammaren med berättelser — kanske av tvivelaktigt underhållningsvärde — från våra hemkommuner. Jag bor i en kommun som icke har socialdemokratisk majoritet där man också har skaffat fram sådana här resurser till tillfälliga förstärkningar. Jag drar inte några mera vittgående politiska slutsatser av det än att detta kan kommuner göra, oavsett politisk majoritet. Jag tycker att det är litet konstigt när man säger, återigen med de här överorden som det är så lätt att komma in på, att det är obegripligt varför man inte genomfört just det här förslaget som socialdemokraterna nu har framfört. Men om detta är så oerhört självklart, varför är det inte genomfört för länge sedan? Ni skulle i Uppsala ha behövt stöd från socialstyrelsen. Varför fick ni inte det stödet? Det var ju en socialdemokratisk regering. Varför genomförde ni det inte, om det är så obegripligt att det inte kan genomföras just nu? Situationen är den att vi nu har en regering som har tagit upp kvalitetsfrågorna och arbetar med olika metoder för att få fram en lösning. Då kan man väl tycka att det är rimligt, att den regeringen får något mer än ett halvår på sig för att komma fram ti!l sin lösning, när socialdemokraterna har haft sin chans under alla dessa år, men enligt vad Birgitta Dahl tydligen anser obegripligt inte har genomfört det förslag som nu är självklart.
Herr talman! Det är väl ändå ganska egendomligt att så fort den nya regeringen vill komma ifrån en diskussion om vad vi kan göra här och nu för att driva på utvecklingen — det är självklart att det kommer fram nya tankar och nya förslag allteftersom vi lär oss mer om den här viktiga verksamheten — börjar man tala om det förflutna, för man vill inte tala om vad som skall hända nu. Faktum är att under de sex månader som ni har haft på er och som ni anser vara otillräckligt har ni haft tid och råd att slänga ut miljarder till skattesänkningar för höginkomsttagare och till villkorslösa subventioner till företagen. Men ni har icke haft tid att verkligen arbeta med sysselsättningsfrågorna. Ni har inte råd att förbättra situationen för barnfamiljerna. Ni har inte råd ens med ett anslag av den här typen för att förbättra kvaliteten på barnomsorgen. Sådana saker är för mig obegripliga.

Herr talman! Regeringens förslag i budgetpropositionen innebär — det har sagts tidigare — en stark satsning på barnfamiljerna. Det vi har att ta ställning till i dag är höjningen av barnbidragen och den fortsatta utbyggnaden av samhällets barnomsorg. Jag tänker hålla mig till de frågorna. Även om jag tycker att frågorna är oerhört viktiga föredrar jag att debattera i ett annat tonläge än Birgitta Dahl. Jag tror inte att man kan mäta engagemang i röststyrka och röstläge och inte heller i antalet beskyllningar mot politiska motståndare. år från den 1 januari 1978. Som vi vet, och det har nämnts tidigare i dag, kommer höjningen att tidigareläggas till den 1 juli i år för att kompensera barnfamiljerna för de kostnadsökningar som följer av momshöjningen och devalveringen. Från centerns sida har vi ansett att barnbidragen inte bör tillåtas urholkas av kostnadsökningar. Vi har därför ansett att barnbidragen borde indexregleras. Utskottsmajoriteten — som också har uttalat sig för att barnbidragen bör vara värdebeständiga — har emellertid mot bakgrund av den höjning som nu har föreslagits och som jag hoppas vi kommer att besluta om senare i dag inte ansett att det just nu finns anledning att göra något uttalande i den frågan. Barnomsorgen har redan varit föremål för flera debatter här i kammaren under våren och har också upptagit huvudparten av tiden här. Det är en brännande fråga, viktig för barnen och viktig för deras föräldrar. I utskottets betänkande har vi omigen slagit fast den allmänna målsättningen för utbyggnaden av samhällets barnomsorg, som vi har varit överens om tidigare, att — utöver den allmänna förskolan för sexåringar — plats skall beredas för alla barn i förskoleåldern till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar samt för barn med särskilda behov inom den närmaste tioårsperioden. Någon ändring av den målsättningen har utskottet inte funnit anledning till. Frågan är nu om det utbyggnadsprogram för den närmaste femårsperioden som riksdagen under stor enighet antog våren 1976 och som byggde på överenskommelse mellan Kommunförbundet och regeringen kommer att leda till att den allmänna målsättningen uppnås inom en tioårsperiod. Detta är tveksamt. En sak är klar: om målsättningen skall uppnås måste utbyggnadsplanen för den innevarande femårsperioden hållas — minst. Det finns inget utrymme för eftersläpningar. Tvärtom kan man nu konstatera att efterfrågan på barnomsorg har ökat i en takt som man knappast räknade med vid förra årets beslut. Kvinnorna har i ökande utsträckning gått ut i förvärvsarbete; framför allt gäller det de yngre kvinnorna med barn. Ökningen har fortsatt trots lågkonjunkturen. Vi tycker att detta är en naturlig utveckling och vi uppmuntrar den med olika åtgärder. Rätten till arbete för alla är den viktigaste förutsättningen för jämställdhet. Vi hade en livlig debatt om detta strax före påsk och jag skall inte gå in på det igen. Ett av de allvarligaste hindren för kvinnors förvärvsarbete är bristen på barnomsorg. Jämställdhetskommittén har därför funnit anledning att uppmärksamma den aktuella situationen när det gäller utbyggnadsplanen för barnomsorgen och har haft överläggningar med socialministern. I den skrivelse som överlämnades krävdes dels åtgärder för att säkra den beslutade utbyggnaden, dels förbättrad statistik för att underlätta bevakningen av hur utbyggnaden fullföljs. Kommittén kommer något senare att företa en uppvaktning för Kommunförbundet och där rikta samma krav. Det är ju kommunerna som skall se till att den beslutade femårsplanen fullföljs, och Kommunförbundet har där ett stort ansvar. Det är nödvändigt att garantier skapas så att inte den åtstramning av den kommunala verksamheten, som ingår i regeringens ekonomiska paket, kommer att gå ut över barnomsorgen. Regeringen har också sagt att man har för avsikt att prioritera barnomsorgen. Tyvärr finns det en annan flaskhals än den kommunala ekonomin, och det är personaltillgången, eller rättare sagt personalbristen. Den frågan har försummats av den socialdemokratiska regeringen. En stark satsning sker nu på utbildning av förskollärare och annan personal för förskolan, men på kort sikt har vi brist på personal. Socialministern har i ett tidigare sammanhang meddelat att man avser att starta en aktiveringskampanj för att få tidigare utbildad personal, som inte uppehåller sitt arbete, att återgå i tjänst. Jag tycker det är ett utmärkt initiativ. Detta kan i någon mån tillgodose vad Birgitta Dahl kräver. Jag anser det också riktigt att man får personalen sammansatt av olika åldersgrupper, med olika erfarenhet av livet och arbetet. Det hade dock varit bättre att den gamla regeringen tidigare insett personalbehovet och anpassat utbildningskapaciteten efter detta. När det gäller barnomsorgens fortsatta utbyggnad har vi inom utskottet inga delade meningar. Trots detta finns en socialdemokratisk reservation. Jag kan inte finna att den innehåller något annat än det utskottsmajoriteten skrivit i betänkandet. Den debatten har vi ju haft här tidigare i dag, och det finns kanske ingen anledning att ytterligare gå in på den saken. Slutsatsen för både majoriteten och reservanterna är att man med skärpa understryker att regeringen överväger och utan dröjsmål vidtar de åtgärder som kan visa sig nödvändiga för att utbyggnadsplanen skall hållas. Tyvärr måste jag göra Birgitta Dahl besviken och säga att det inte beror på att Birgitta Dahl har tjatat, som hon själv uttryckte det, att utskottsmajoriteten skrivit så här. Det beror på att vi själva anser att frågan är oerhört viktig, och vi var medvetna om att kommunernas planer inte fullt ut sträckte sig lika långt som man förutsätter i den utbyggnadsplan vi antog 1976. Herr talman! Jag vill säga några ord om en annan fråga, där vi i utskottet är överens. Det gäller frågan om barnomsorg på tider då daghemmen normalt inte är öppna. Utskottet har där sagt att man ställer sig positiv till en försöksverksamhet i ett par eller några kommuner. Det är efter ingående diskussioner och med stor tveksamhet vi kommit fram till den ståndpunkten. Utgångspunkten för ställningstagandet är den situation vi har i dag, då man vet att många barn lämnas ensamma sena kvällar och tidiga morgnar, ja t.o.m. under nätter. Detta är en helt oacceptabel situation. Det är nödvändigt att kommunerna känner sitt ansvar för också dessa barn. Men det är inte så att utskottet därmed sagt ja till en utveckling som innebär att barn i allt större utsträckning skall hänvisas till nattvila utanför hemmet. Inom centern finns det en utbredd uppfattning om att detta vore en olycklig utveckling, och jag har personligen samma uppfattning. Det är snarare så att av två onda ting har vi i den aktuella situationen valt det minst onda. Det var också med dessa utgångspunkter som jämställdhetskommittén agerade när vi vid uppvaktningen hos socialministern krävde dels en kartläggning av behovet av omsorg på obekväm arbetstid, dels en försöksverksamhet: Familjepolitikens mål måste vara att ge barn bästa möjliga uppväxtvillkor. Därför är det mer angeläget att arbetslivet anpassas till barns och föräldrars situation än att föräldrar och barn till nästan vilket pris som helst anpassar sig till arbetslivets krav. Detta framfördes av jämställdhetskommittén i den skrivelse som överlämnades till socialministern, och utskottet har understrukit det och sagt att det ökande skiftarbetet inom industrin från den synpunkten är oroande. Men arbete på obekväm arbetstid krävs ju också på viktiga samhällsområden. Man kan bara, som vi gjort i utredningsbetänkandet, nämna vårdsektorn. Inom parentes kan tilläggas att barnomsorgen med den här utvecklingen kan bli en ny sektor med arbete på obekväm arbetstid som kommer att öka kraven på barnomsorg på obekväm arbetstid. Inom vårdsektorn går det inte att generellt anpassa arbetslivets villkor till människors önskemål om arbete på dagtid. Däremot borde det gå att ta ökad hänsyn till barn och därmed till deras föräldrar. Men så fort man talar om speciella villkor för föräldrar med framför allt små barn får man höra att om inte småbarnsföräldrar går in i arbetslivet på exakt samma villkor som andra, då blir de diskriminerade på arbetsmarknaden. Men detta beror ju helt och hållet på den solidaritet vi andra visar mot dem. Där tycker jag man saknar ett större engagemang från de fackliga organisationernas sida. Framför allt LO har tidigare i så många sammanhang med stor framgång drivit krav om bättre villkor i arbetslivet. Men LO har hittills intagit en negativ hållning när det gäller att ändra småbarnsföräldrarnas f.n. ganska ohållbara situation i arbetslivet. Jag undrar bara om det kan bero på att kvinnorna är så dåligt företrädda inom de fackliga organisationernas ledningar. Jag blev faktiskt rätt illa berörd när jag i LO-tidningen läste en kommentar till socialutskottets ställningstagande i den här frågan, där man ansåg att ”detta är vår största seger hittills”. Jag tycker att man här följt minsta motståndets lag. Segern hade varit större om man hade ställt krav på arbetslivet för småbarnsföräldrarnas räkning. Jag tror också att det kravet med allt större kraft kommer att resas av de fackliga organisationernas medlemmar. Senast i går läste jag en intervju med två föräldrapar i tidskriften Vår bostad, där en av papporna sade så här: ”Hemlivet kommer i strykklass, därför att vi är mer lojala mot våra arbetsgivare än mot vår familj. Nu håller det på att skapas större förståelse inom arbetslivet för att vi också är föräldrar — pappaledigheten, att man får vara hemma när barnen är sjuka, kraven på kortare arbetstid, är bitar på vägen. Men riktigt långt kommer vi inte förrän vi ställer kraven på arbetslivets anpassning till familjelivet genom våra fackliga organisationer. Det bör vara med i avtalsuppgörelsen! Men det är svårt — föräldraansvar har vi inga ekonomiskt mätbara termer för.” En begränsad försöksverksamhet kan nu komma i gång. Det är viktigt att denna utformas så att barn inte utsätts för påfrestningar som kan leda till skador, och det har utskottet också understrukit. Jag kan här helt instämma i det kloka och välbalanserade inlägg Eivor Marklund gjorde när hon uttryckte samma farhågor. Meningen är ju att omsorgen skall bli sådan att den innebär en förbättring för barn i en akut, svår situation. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets betänkande på de här aktuella punkterna.
Herr talman! Det är naturligtvis tråkigt om Karin Andersson tycker att mitt röstläge är otrevligt. Men jag kan försäkra att röstläget hos de föräldrar som tar kontakt med en i sin förtvivlan över att barnomsorgen inte fungerar är ännu mer dramatiskt. Detta är en social verklighet i det här samhället. Sedan skulle jag beträffande personalsituation och personalutbildning vilja säga att under de gångna åren, slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, har personalutbildningen på detta område dramatiskt ökats. Det finns inget annat område där utbildningskapaciteten har ökats så kraftigt. Jag har suttit i utbildningsutskottet under en femårsperiod och även i U 68 när denna utveckling skedde, och jag kan inte påminna mig någon enda motion eller något enda förslag från borgerligt håll om en kraftigare ökning än den som den socialdemokratiska regeringen föreslog. Däremot har det varit betydande svårigheter av olika slag. Det har varit brist på lärare för personalutbildningen och brist på praktikplatser; bristen på barnstugor har helt enkelt utgjort en flaskhals för utbildningen när det gäller både förpraktiken och den praktik som ingår i utbildningen. Allt som kunnat göras för att förbättra situationen på detta område har gjorts. Dessutom var det den socialdemokratiska regeringen som tog initiativet till den utredning beträffande barnomsorgsutbildningen som barnstugeutredningen och även skolöverstyrelsen gjort och vars resultat nu presenterats i en proposition från den nya regeringen efter vederbörlig remissbehandling. Den propositionen kommer vi senare att få tillfälle att diskutera.
Herr talman! Det här är den sedvanliga debattekniken: Allt bra som den nya regeringen gör beror på att den gamla regeringen hade förberett ärendet så långt att det inte gick att ändra, medan allt dåligt som har hänt beror på vad den nya regeringen gjort under den korta tid den suttit vid makten. Jag tror att de som lyssnar genomskådar den debatttekniken. Faktum är ju att vi har en akut personalbrist och alltså inte kan fylla personalbehovet på de barnstugor vi har och på dem som vi kommer att få med den igångsättning vi haft det senaste året. Att den ökning av utbildningen som nu föreslås och som riksdagen förhoppningsvis skall fatta beslut om inom kort kommer att leda till en förbättring vet vi. Men den kommer inte att leda till en förbättring så snabbt som det hade behövts. Vi har en akut brist, och därför är det bra att socialdepartementet så snabbt satt in åtgärder för att försöka få fram den personal som icke är i arbete men som har utbildning.
Herr talman! Jag är glad att kunna konstatera att jag helt och hållet kan instämma i vad Karin Andersson inledningsvis sade.